Herr talman! Herr Wedén har frågat om jag är villig att till utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet utfärda tilläggsdirektiv med innehåll att utredningens uppgift skall vara att lägga fram ett förslag till allmän sysselsättningsförsäkring och att detta arbete skall bedrivas med största skyndsamhet. I likhet med interpellanten anser jag det realistiskt att räkna med att strukturomvandlingen kommer att påverka sysselsättningen under den överblickbara framtiden. Förbättrad ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet framstår bl.a. därför som en av våra mest angelägna trygghetsreformer. Det är emellertid viktigt att vi definierar begreppet ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, så att vi är överens om vad vi talar om. För min del vill jag med eftertryck framhålla, att åtgärder för att bereda de arbetslösa sysselsättning måste ha företräde framför hjälp i form av kontantunderstöd. Såsom jag framhöll i arbetsmarknadspropositionen år 1966 behövs emellertid också möjligheter att ge kontant stöd till arbetslösa. I det sammanhanget meddelade jag att jag ämnade begära Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla sakkunniga med uppdrag att undersöka om och hur ett mera omfattande skydd mot inkomstbortfall i samband med arbetslöshet bör byggas upp. Riksdagen hade inget att erinra mot vad jäg anförde. Någon reservation föreköm inte på den punkten. | = Den av mig aviserade utredningen tillkallades i juni 1966. Bland ledamöterna ingår bl.a. representanter för de fyra stora partierna och för arbetsmarknadens parter. Enligt sina direktiv skall utredningen — som kallär sig KSA utredningen — utreda frågor rörande kontant stöd vid arbetslöshet. Direktiven begränsar inte uppdraget till att gälla någon viss grupp av förvärvsarbetande. I direktiven nämnde jag särskilt behovet av arbetslöshetsskydd för vissa grupper, som nu saknar sådant, nämligen småföretagare, jordbrukare och diversearbetare. Samtidigt pekade jag emellertid på svårigheterna att arbetslöshetsförsäkra studerande och andra, vilka inte tidigare haft förvärvsarbete. Om utredningen vid sina överväganden stannar för obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skall den bl.a. klara ut hur en sådan försäkring skall samordnas med andra försäkringsformer. KSA-utredningen skall också lägga fram förslag om hur kostnaderna skall fördelas på olika parter. För närvarande är det ju enbart staten och medlemmarna i arbetslöshetskassorna som betalar. Däremot deltar inte arbetsgivarna i finansieringen. I april i år gav regeringen utredningen tilläggsdirektiv om att den med förtur skulle utreda frågan om ekonomiskt stöd till äldre arbetslösa arbetstagare. Utredningen har i höst lagt fram ett sådant förslag, vilket i korthet innebär att arbetslösa arbetstagare över 60 år skall få ett skattefritt bidrag på i regel minst 700 kronor per månad. Kostnaderna föreslås komma att helt bäras av staten. Förslaget behandlas nu inom departementet, och jag räknar med att proposition i ämnet skall kunna läggas fram i början av nästa års riksdag. Herr Wedén vill nu att regeringen skall ge nya direktiv för KSA-utredningen, som innebär att den inte skall vara förutsättningslös mer än beträffande olika alternativa system för en försäkring. Uppgiften skall vara att föreslå en allmän obligatorisk sysselsättningsförsäkring. Vad interpellanten menar med att utredningen skall få pröva alternativa system för försäkringen framgår inte av interpellationen. Jag har emellertid tolkat hans uttalande så, att utredningen skall begränsas till tekniska frågor angående kostnadsfördelningen, eventuell fondbildning o. d., som man brukar avse när man talar om olika försäkringssystem. För min del anser jag att frågorna om obligatorium = eller = frivillighet samt trygghetsskyddets omfattning och nivå bör utredas innan man tar ställning. KSA-utredningen har den uppgiften. Jag räknar med att den utan onödigt dröjsmål kommer att slutföra sitt arbete och lägga fram förslag som tillgodoser behovet av större inkomsttrygghet. Jag är alltså inte villig att ge utredningen tillläggsdirektiv av den art herr Wedén avser.

Herr talman! Inrikesministerns svar är enkelt och klart, och den framställda frågan var också enkel och klar. Min fråga var i sak denna: Anser regeringen att det är angeläget, inte minst mot bak tion vi har, att låta den utredning om arbetslöshetsförsäkringens former som nu arbetar och som har ganska omfattande direktiv, koncentrera sig på att så snabbt som möjligt framlägga ett förslag om en allmän sysselsättningsförsäkring? Inrikesministerns svar är i sak nej. Regeringen anser inte att det är angeläget. Och svaret motiveras med några skäl, av vilka jag här helt kortfattat skall granska några. Ett av skälen tycker jag kan avföras genast. När statsrådet Johansson säger att han är angelägen om att framhålla »att åtgärder för att bereda de arbetslösa sysselsättning måste ha företräde framför hjälp i form av kontantstöd». så riskerar han inte att bli emotsagd. Men det är bara det, herr talman, att en del konsekvenser av regeringens egen ekonomiska politik har skärpt arbetslösheten och riskerna för den och ökat svårigheterna att verkligen finna nya jobb för dem som blir arbetslösa. Detta kan inte vara ett skäl mot utan är naturligtvis ett skäl för en förbättring av det försäkringssystem vi har på detta område. Det är ett system som, trots att det har obestridliga och av alla erkända förtjänster, bl.a. har nackdelen att vara ofullständigt täckande. Ett annat skäl för sin ståndpunkt som inrikesministern antyder går tillbaka på direktiven till den pågående utredningen, vilka jag alltså sökt få en ändring i. Det står i dessa att utredningen bör vara förutsättningslös. Därmed menas, såvitt jag förstår, att utredningen skall pröva minst två huvudlinjer. Den ena huvudlinjen skulle vara att bibehålla de principer som de nuvarande arbetslöshetskassorna representerar och att — som det heter i direktiven — överväga vilka ändringar i den nuvarande frivilliga försäkringen som kan bli erforderliga om den kommunala kontantunderstödsverksamheten vid arbetslöshet föreslås bli reformerad. Den andra huvudlinjen är att finna en lämplig form för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är självklart att en sådan försäkring skall ta till vara och i viss utsträckning kunna bygga på de värdefulla erfarenheter som de nuvarande kassorna har gjort. Nu säger statsrådet Johansson i sak, att han inte vill ta ställning i denna principfråga förrän båda linjerna har utretts. Jag förstår att det kan föreligga argument — i detta fall enligt min mening dock huvudsakligen av teoretisk art — för en sådan ståndpunkt. Även praktiskt sett är det naturligtvis många gånger inte bara bra utan nödvändigt att undersöka och diskutera flera alternativ innan man bestämmer sig. Men trots detta är det min klara uppfattning, herr talman, att skälen för att nu ta en politisk ståndpunkt, som styr och begränsar utredningens arbete, är överväldigande starka. Såvitt jag förstår är vi ense därom inom den demokratiska oppositionen, och skälen för denna oppositionens uppfattning har jag utvecklat redan i interpellationen. Jag har där framhållit att den i jämförelse med tidigare år starkt ökade ar betslösheten — den högsta vi haft någon höst sedan år 1958 — haft åtmin stone två orsaker. Den ena är naturligtvis den internationella konjunktursvackan, som kanske nu — ehuru i långsammare takt än man tidigare antagit — håller på att övervinnas. Men den andra och allvarligaste är den försämring av det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft som är en följd av att regeringen misslyckats med att framgångsrikt bekämpa kostnadsinflationen. Jag påpekade också i interpellationen — och inrikesministern har inte på något sätt tagit upp detta — att de gjorda undersökningarna ger vid handen att det förekommit en stark tillväxt av sådan: arbetslöshet, som inte beror på kortare eller längre permitteringar utan på att företag helt enkelt läggs ned eller på att driften inskränks mer permanent. Jag nämnde också att av de arbetslösa, som i september redovisades till ett totalt antal av nära 29 000, var mer än en fjärdedel inte försäkrade. Sedan dess har mina skäl för att nu ta en klar ståndpunkt till förmån för en allmän sysselsättningsförsäkring ytterligare stärkts. Vi har nu bortemot 40 000 redovisade arbetslösa. Av dem är över 9 000 inte försäkrade. Det kan förtjäna tilläggas att vi till denna siffra om 40 000 egentligen måste addera åtskilliga tiotal tusen, som inte sysselsätts på den reguljära arbetsmarknaden utan genom olika stödformer. Det jag anfört räcker enligt min mening mer än väl till för att regeringen skall underlätta utredningens arbete genom att begränsa dess omfattande program till att gälla själva huvudsaken: att ge alla ofrivilligt arbetslösa ett hyggligt försäkringsskydd. Jag kan, herr talman, i dag inte underlåta att lägga till ett par ytterligare skäl för detta. De meningsyttringar från regeringen som vi i riklig utsträckning har konfronterats med, inte minst genom TV, beträffande den brittiska och den danska devalveringens verkningar i vårt land har i några avseenden varit en skönmålning med, tyvärr, ganska ringa täckning i verkligheten. Många som tog del av dessa meningsyttringar måste ha fått intrycket att det som skett inte innebar några nackdelar för oss, ingen skärpning av riskerna för löntagarnas trygghet i sysselsättningen — snarare tvärtom: en del importvaror skulle bli billigare och löntagarnas realförtjänster skulle vara räddade. Jag har tidigare sagt, herr talman, att i det läge där vår ekonomi med den förda politiken hamnat i finns det ingen god utväg för en svensk regering och riksbanksledning. Regeringen valde den minst dåliga, och det gjorde den rätt i. Det är emellertid naivt och oklokt att uppträda så att en stor del av svenska folket kan få intrycket att här inte skett något annat än att regeringen visat sig på styva linan. Vi hade redan före devalveringen en situation som inte var tillfredsställande ur internationell konkurrenssynvinkel och därför inte heller för den korteller långsiktiga tryggheten i sysselsättningen. Deita läge har naturligtvis inte förbättrats genom det som inträffat. Verkligheten är att det har försämrats. Jag vill — utan att vidga debatten utanför det egentliga trygghetsområdet, som är viktigt nog — för det första konstatera att när inrikesministern även i det läge som nu föreligger avvisar att ta ställning till förmån för en allmän sysselsättningsförsäkring tyder detta på något slags prestigebundenhet vid en tidigare intagen ståndpunkt. Om man så vill kan man säga att det tyder på ett visst mod, men jag tror inte att det tyder på ett klokt omdöme. För det andra vill jag fråga inrikesministern inför det uppenbart skärpta arbetslöshetshot, som devalveringarna framför allt i Storbritannien och Danmark medfört för oss och som inte hinner mötas med bl.a. en utvidgad och allmän sysselsättningsförsäkring, därför ait det kan inställa sig snart nog: Vilka särskilda åtgärder planerar regeringen på kort sikt? För det tredje måste det väl nu, just ur den synvinkel som inrikesministern anfört i sitt interpellationssvar, nämligen att det i första hand är viktigt att bereda arbetslösa människor ny sysselsättning, vara ännu viktigare än tidigare att utsikterna till detta kan ökas genom stabiliseringskonferenser av det slag vi så många gånger förordat. Deras syfte skulle vara att säkra goda realinkomststegringar inom ramen för en lugnare prisoch kostnadsutveckling, som åtminstone skulle kunna förhindra en ytterligare försämring av vårt internationella konkurrensläge, samtidigt som löntagarna erhåller garantier mot prisstegringsöverraskningar. Vill inte statsrådet Johansson åtminstone från de trygghetssynpunkter han har att bevaka sträcka sig så långt som till att säga, att han inte vill motsätta sig en sådan ordning?

Det är också en viktig trygghetsaspekt, herr talman!

Herr talman! Beträffande den fråga som herr Wedén har tagit upp — frågan om vi vill ge tilläggsdirektiv — har jag redan klart angivit att utredningens huvudsakliga uppgift är att utreda frågan om en sysselsättningsförsäkring — kalla det gärna så — alltså frågan om kontantstödet. Den har att förutsättningslöst pröva, om den finner lämpligt att föreslå en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men jag skall återkomma till detta — jag skall endast först beröra de frågor som herr Wedén har tagit upp i sin interpellation och i det anförande som han nu har hållit. Herr Wedén säger mycket riktigt i sin interpellation: »Det är givet att det krävs en hel rad olika åtgärder från statsmakternas sida för att möta denna utveckling. En förstärkt och målmedveten antiinflationspolitik skulle förbättra de svenska företagens konkurrensförmåga och därmed ha en hälsosam effekt på sysselsättningsläget. Men en sådan politik kan inte eliminera betydande omställningsproblem även i framtiden. I detta läge framstår kravet på att ge den enskilde bättre ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet som en av de mest angelägna trygghetsreformerna i svensk politik.» Till detta har jag sagt: »I likhet med interpellanten anser jag det realistiskt att räkna med att strukturomvandlingen kommer att påverka sysselsättningen under den Ööverblickbara framtiden.

I direktiven säges: »Skulle utredningen finna att någon form av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring behövs, bör möjligheterna att samordna den med den nuvarande frivilliga försäkringen undersökas. Är detta inte möjligt bör också andra lösningar prövas.» Det är ganska vanligt att vi i direktiven lämnar åt en utredning att bedriva sitt arbete förutsättningslöst och att pröva olika former. Med hänsyn till den ökande arbetslösheten var vi i våras överens om att ge utredningen tilläggsdirektiv om att den skulle pröva möjligheten till en förlängning av arbetslöshetsunderstödet eller annan form av kontantunderstöd till den äldre arbetskraft, som i betydande omfattning kommit att friställas. Utredningen har arbetat på ett föredömligt sätt. Den har snabbt genomfört sitt uppdrag, lämnat förslag och givit oss möjligheter att, som jag har nämnt i interpellationssva ret, lägga fram ett förslag i denna viktiga fråga redan till vårriksdagen. Låt mig återge vad bl.a. folkpartiet har anfört i mittenprogrammet, där man var något försiktigare beträffande frågan om sysselsättningsförsäkring. Det heter där bl.a. att det nuvarande systemet för arbetslöshetsförsäkringen bör överses bl.a. i syfte att skapa ökad inkomsttrygghet för grupper av yrkesverksamma som nu inte omfattas av sådan försäkring. De tekniska möjligheterna att få till stånd en allmän sysselsättningsförsäkring som ger grundläggande inkomsttrygghet vid arbetslöshet bör skyndsamt undersökas. Ja, vad är det man begär? Jo, man kräver att vi skall undersöka de tekniska förutsättningarna för att genomföra en mera omfattande trygghetsförsäkring eller en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, alltså precis vad den sittande utredningen har i uppdrag att göra. Frågan är egentligen om herr Wedén inte har tilltro till den utredning som nu arbetar. I denna finns, såsom jag påpekat, representanter för alla de fyra stora partierna, alltså även för folkpartiet, vilka har möjligheter att inom utredningen arbeta och lägga fram förslag. Jag förmodar att folkpartiets representant också har möjligheter att hålla kontakt med sin partiledning. I den mån som utredningen inte skulle vara beredd att lägga fram förslag om en allmän trygghetsförsäkring eller någon form av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring finns det alltså möjligheter att inom utredningen direkt verka för detta. är det då inte rimligt att man låter utredningen arbeta med dessa uppgifter? Jag har i min hand ett utkast till plan för utredningens arbete under hösten 1967 och våren 1968, som visar att den intensivt arbetar just med de uppgifter, som vi i denna debatt finner angelägna. Där anges för det första stöd behovets omfattning för de befolkningsgrupper, som enligt nu gällande förordning om erkända arbetslöshetskassor har begränsade möjligheter att inträda i sådan kassa, för det andra inskränkning i rätten till arbetslöshetshjälp för utländska medborgare o. s. v. Det är fem punkter vilka anges och till vilka man nu koncentrerar sin uppmärksamhet. För mig är alltså herr Wedéns fråga delvis oförklarlig. Vi har en utredning som arbetar med just de uppgifter, vilka anges i interpellationen och i det anförande som herr Wedén hållit, och ändå vill herr Wedén att vi skall ge den tilläggsdirektiv. Vi kan be den påskynda sitt arbete, och jag har i mitt interpellationssvar uttalat, att jag räknar med att den kommer att bedriva sitt arbete med skyndsamhet — samma skyndsamhet som den ålade sig när vi i våras begärde att den först skulle ta itu med problemet om den äldre arbetskraften. Jag frågar mig om det är så, att herr Wedén går tillbaka till den motion om en allmän =<:sysselsättningsförsäkring, som väcktes av folkpartiet vid 1966 års riksdag. Det är kanske de förslag, som framförs i denna motion, vilka herr Wedén har i tankarna när han framhåller att KSA-utredningen inte skall vara förutsättningslös utan få direktiv om att lägga fram förslag om en allmän sysselsättningsförsäkring. Det skulle enligt min mening vara synnerligen värdefullt, om herr Wedén ville göra en deklaration på denna punkt. är det denna motion som herr Wedén vill att utredningen skall följa eller är det något annat han har i tankarna? Denna motion avsåg i huvudsak följande. Där föreslogs en försäkring som skulle omfatta alla svenska medborgare utan undantag från 16 till 65 år samt i Sverige bosatta utländska medborgare. Jag skall inte referera innehållet i hela motionen, men låt mig fundera något över vad ett genomförande av dess förslag skulle komma att kosta. Motionä rerna har självfallet inte gjort någon kostnadsberäkning, men de nämner i motionen att det finns 1,2 miljon gifta kvinnor som inte förvärvsarbetar. Enbart för denna grupp skulle kostnaden kunna uppgå till miljardbelopp. Det omtalas inte heller i motionen varifrån pengarna skulle tas. På lång sikt tänker sig emellertid motionärerna att man skulle kunna få en fullständig finansiering med <arbetsgivaravgifter. Eftersom en stor del av kostnaderna orsakas av de gifta kvinnorna menar motionärerna dock att vissa kostnader till en början får täckas med skattemedel. Jag har också observerat att en av de ledande folkpartitidningarna, nämligen Dagens Nyheter, i slutet av förra veckan hade en ledare i vilken man behandlade problemet om tryggad inkomst.

Där skriver tidningen emellertid: »Detta skulle nämligen snabbt leda till miljardkostnader för försäkringen.» Innan man över huvud taget har givit sig i kast med uppgiften att bedöma till vilka kostnader vi kommer och hur de skall bäras är tidningen närmast av den uppfattningen, att man i stället borde få någon form av kombinationsförsäkring. Nu för herr Wedén fram den uppfattningen — eller han har i varje fall gjort det tidigare, bl.a. i remissdebatten — att trygghetsförsäkringen tydligen inte är någonting som intresserar socialdemokratin. Herr Wedén gör också gällande att mitt svar nu är enkelt och innebär ett nej på en enkel fråga samt att vi inte vill ge några tilläggsdirektiv. Tillåt mig då, herr talman, att till protokollet få redovisa att frågan om en trygghetsförsäkring som går utöver den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen har vi tagit upp såväl i det näringspolitiska programmet som i det anförande jag hade tillfälle att hålla vid den extra partikongress som herr Wedén tidigare åberopade. Ur näringsprogrammet vill jag helt kort citera ett litet stycke, nämligen detta: »För den enskilda människan är orsaken till inkomstbortfall inte det viktigaste. För henne är det avgörande att hon har garantier för ersättning vid trygghetshotande inkomstbortfall, vare sig det beror på permittering, korteller långvarig arbetslöshet, sjukdom, yrkesskada eller annan form av arbetsoförmåga. Det nuvarande inkomstskyddet måste därför kompletteras, så att det täcker alla orsaker till trygghetshotande inkomstförluster.» Eftersom det var min uppgift att föredra problemen kring arbetsmarknadspolitiken ber jag också, herr talman, att helt kort få citera ur mitt anförande den gången. Jag sade att det första steget fram till inkomsttrygghet för alla vid arbetslöshet kommer vi att ta nästa år. Då lägger regeringen fram en proposition om kontant stöd vid arbetslöshet för alla äldre arbetstagare. Under det fortsatta utredningsarbetet kommer det att klarläggas hur frågan skall lösas för övriga grupper och om man kan finna en väg som tillgodoser såväl kravet på allmän inkomsttrygghet vid arbetslöshet som angelägenheten av att bevara den självstyrelse som präglar de nuvarande arbetslöshetskassorna. Är nu detta så märkvärdigt? Det är ett klart uttalande för en allmän försäkring och en trygghet även för andra grupper, men vi vill att utredningen skall överväga, om man kan finna en lämplig väg som bevarar en del av de utomordentliga värden som ligger i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen, samtidigt som man bygger ut systemet. Sedan har herr Wedén velat utvidga resonemanget och kopplar det till det problem som vi under de senaste dagarna har diskuterat i anslutning till den engelska devalveringen och den sevnska regeringens ståndpunkt. Jag vill helt kort svara, att då det gäller arbetsmarknadspolitiken så har den skärpts. Vi har en hög beredskap, där arbetsmarknadsmyndigheterna är beredda att ge ett stöd åt dem som blir arbetslösa. Arbetsmarknadsmyndigheterna hade räknat med att vi kan få behov av en stödverksamhet som omfattar kanske 100 000 människor under den kommande vintern. Vi kan väl i dag säga, att de mycket oroande tecken som vi såg i oktober inte har sin fulla motsvarighet i novemberräkningen. Det kan vara en tillfällighet; vi skall därför inte dra för snabba slutsatser av det förhållandet, att arbetslösheten inte i november har stigit på samma sätt som den gjorde under september och oktober. De vidtagna åtgärderna: användningen av investeringsfondsmedel i byggverksamhet och för maskinbeställningar börjar kanske verka, liksom det höga bostadsbyggandet, beredskapsarbetena, den ökade omfattningen av omskolningskurser o.s.v. Under alla omständigheter har vi sagt, att om det skulle visa sig nödvändigt att gå längre med åtgärder för att motverka arbetslösheten och ge stöd åt enskilda människor, så skall vi också göra detta. För kontakt med näringslivets företrädare i dessa angelägna frågor — inte minst då det gäller sysselsättningen — har vi ju en sysselsättningsberedning, i vilken företrädare för såväl arbetsgivarna som arbetstagarna ingår. Den beredningen är kallad till en överläggning inom de närmaste fjorton dagarna, och vi kommer då att med beredningens ledamöter diskutera problemen på ar betsmarknaden samt de eventuella ytterligare åtgärder som kan föranledas av den nuvarande situationen.

Herr talman! Inrikesministern sade ganska mycket nu, men han berörde också mycket obetydligt själva kärnfrågan. Dessutom tycker jag att han ställer rätt anspråkslösa krav på sig själv men synnerligen höga krav på mig. Han yttrade att jag inte sagt så mycket om hur en allmän sysselsättningsförsäkring skulle utformas när det gäller betydelsefulla detaljer. Detta är riktigt, herr inrikesminister, men det beror just på att jag anser att utredningen skall koncentrera sig på den saken inom ramen för den begränsade uppgiften att utreda en allmän sysselsättningsförsäkring, och detta som enda alternativ. En sådan uppläggning av arbetet måste ju avlasta utredningen en rad uppgifter som kan vara ägnade att försena dess arbete. Som det nu ser ut har jag svårt att föreställa mig, att utredningen skulle kunna bli klar ens under loppet av 1968. Det skulle den ha större möjligheter att bli om den begränsning och koncentration av arbetsuppgifterna skedde som jag talat för. Men för sin egen del kan inrikesministern i dag inte ens säga om han vill det ena eller det andra, om han vill ha en allmän sysselsättningsförsäkring eller inte. Det är där skillnaden ligger. Kanske jag får skjuta in, att vi har motionerat bl.a. om särskilda åtgärder på detta område; i det sammanhanget nämndes ordet förtidspensionering av den äldre arbetskraft som drabbas av omställningar i samband med företagsnedläggning eller inskränkningar. Denna kategori har ofta svårt att flytta från sin bostadsort. Och det är naturligtvis mera besvärligt att när det gäller äldre människor nå resultat genom omskolningskurser. Detta har man — och det är jag glad över — funnit en lösning på inom ramen för utredningen: utredningen förordar en arbetslöshetsförsäkringsväg och inte en förtidspensioneringsväg. Men detta är ju en teknisk fråga, som inte berör själva huvudsyftet, och jag tycker inte att inrikesministern härvidlag har särskilt stor anledning att yvas över lösningen och framställa sig själv som initiativtagare. Jag har tilltro till den utredning som pågår — det vill jag framhålla. Men min tilltro till dess förmåga att snabbt lösa den uppgift som är den centrala i dag skulle avsevärt öka, om inrikesministern ville bifalla det krav jag ställt. Ty det är alldeles klart att de omfattande uppgifter som utredningen har inte bidrar till att göra det möjligt för den att snabbt klara den centrala uppgiften. Till sist vill jag endast konstatera, herr talman, att den avgörande skillnaden mellan inrikesministern och oss på oppositionssidan är att vi i en besvärlig fråga har gjort den politiska avvägningen och vill ha formerna för en allmän sysselsättningsförsäkring utredda, medan inrikesministern alltså inte vet vad han vill.
Herr talman! Om vi skall göra en bedömning av vad den ene och den andre vill, kan jag tala om att vi vill att utredningen skall utreda frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring eller en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Den uppgiften ingår i dess direktiv. Vi har tilltro till utredningen. Herr Wedén vill däremot ta ställning till frågan utan att veta om en sådan försäkring är tekniskt möjlig eller till vilka kostnader den leder. Där går den stora skiljelinjen. Vi vill ha fakta på bordet innan vi slutgiltigt tar ställning.

Herr talman! Jag har ingenting emot att acceptera den uppläggning som inri kesministern nu gjorde beträffande själva frågeställningen. Skillnaden kan då preciseras så, att vi anser att det föreligger tillräckliga fakta för att ta ståndpunkt i principfrågan. Därmed påskyndar man möjligheterna att nå ett snabbt och gott resultat. Inrikesministern anser inte det och vet av den anledningen inte riktigt vad han vill.

Herr talman! Jag vill än en gång beklaga att regeringen genom sitt handlande i denna fråga har förhalat utredningsarbetet och att man inte redan har genomfört en allmän sysselsättningsförsäkring. Ännu pågår utredningsarbetet, och jag förmodar att det, som det nu ser ut, kanske inte ens under vårriksdagen nästa år kan bli ett beslut. Det skulle med hänsyn till arbetslöshetens omfattning vara ytterst allvarligt om det blir ytterligare dröjsmål innan riksdagen kan ta ställning. Jag har så mycket större anledning att beklaga detta, eftersom det är från centerhåll som denna fråga har aktualiserats under senare år. Till det betänkande, som 1960 års arbetslöshetsutredning lade fram år 1963, fogade en tidigare ledamot av denna kammare, nuvarande ledamoten av första kammaren herr Fälldin en reservation, i vilken han aktualiserade förslaget om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Eftersom frågan om hur denna bör utformas har kommenterats av inrikesministern, som tycks hysa en viss sympati för den tanke som bl.a. har skymtat i Dagens Nyheter, kanske jag får påpeka att den stämmer ganska väl överens med den princip som herr Fälldin skisserade i sin reservation redan år 1963 och som sedan har legat till grund för de motioner som vårt parti har väckt fr.o.m. 1964 års riksdag. Herr Fälldin betonade att rätten till arbete måste ses som en medborgerlig rättighet och att den nuvarande arbets löshetsförsäkringen inte kunde anses fylla sin funktion på tillfredsställande sätt. Han framhöll vidare: »Den effektivaste lösningen skulle vara en allmän arbetslöshetsförsäkring utformad som en allmän grundförsäkring och i väsentliga avseenden en motsvarighet till grundpenningförsäkringen inom sjukförsäkringen. Härutöver borde finnas en frivillig påbyggnadsförsäkring. Den allmänna försäkringen skulle omfatta i princip alla arbetsföra. Envar arbetssökande som inte kan beredas arbete skulle således ha en viss rätt till ersättning från försäkringen. Finansieringen borde i huvudsak ske på det sätt som anses böra gälla för de nuvarande grundläggande socialförsäkringsförmånerna. Den frivilliga påbyggnadsförsäkringen skulle kunna organiseras i arbetslöshetskassor av nuvarande typ och finansieras på i princip det sätt som sker i de nuvarande kassorna, således med statsbidrag och egenavgifter. Genom den allmänna försäkringen skulle de grupper och enskilda som står utanför den nuvarande försäkringen automatiskt erhålla ett försäkringsskydd. Härigenom skulle också erhållas en effektivare registrering av den faktiska arbetslösheten och sysselsättningsläget och därmed en bättre grund för de sysselsättningspolitiska åtgärderna. Även möjligheten att utjämna de i direktiven nämnda kostnadsskillnaderna för medlemmar i olika kassor skulle öka.

Vi har inte en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla anställda, vi har inte en ar betslöshetsförsäkring som omfattar både företagare och anställda, inte en försäkring som omfattar dem som redan befinner sig i produktionslivet och dem som önskar gå ut på arbetsmarknaden. Vi har t.ex. ingen tillfredsställande ordning för studerande och inte för hemmafruar som önskar arbeta utanför hemmet och som inte kan få sysselsättning. De har inget som helst försäkringsskydd på grund av karensbestämmelser och dylikt.

Jag måste som sagt beklaga dröjsmålet med utredningsarbetet. Under de fyra år som gått sedan frågan aktualiserades borde spörsmålet hunnit utredas och ett förslag för länge sedan ha lagts på riksdagens bord. Angelägenheten härav understrykes ytterligare av att vi i dag har en betydande arbetslöshet och att det finns risk för att den kommer att öka. Som redan framhållits har vi i dag ungefär 40 000 arbetslösa. Åtskilliga tiotusentals människor sysselsättes därjämte genom omskolningsverksamhet och beredskapsarbeten. Härtill kommer de konsekvenser som devalveringen främst i England men också i Danmark och Finland kan föra med sig för olika delar av näringslivet. Dessa konsekvenser måste ytterligare belysas, och vi måste få klarhet i vilka åtgärder som kan sättas in för att stärka företagens möjligheter att uppehålla sysselsättningen och trygga de anställdas inkomstoch sysselsättningsmöjligheter. Norge, som vi av vissa skäl antog ock så kunde tänkas devalvera, beslöt som bekant att inte göra detta. Situationen är därför inte fullt så allvarlig, även om påfrestningarna under den närmaste tiden ändå kommer att bli stora. Jag vill med dessa ord, herr talman, understryka angelägenheten av att denna fråga verkligen skyndsamt utredes och att ett förslag snarast läggs på riksdagens bord. Jag hoppas att inrikesministern och utredningen gör allt som är möjligt för att utredningsarbetet skall kunna drivas med sådan snabbhet och kraft, att ytterligare dröjsmål kan undvikas.
Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för att KSA-utredningen som alla andra utredningar får fortsätta att arbeta förutsättningslöst, då den nu skall ta itu med denna viktiga fråga. Jag vill tillföra debatten ett par sakuppgifter. Innan jag gör det skall jag emellertid något kommentera vad som sagts av herrar Wedén och Eliasson i Sundborn. Herr Eliasson i Sundborn påstod i dag och under remissdebatten att det i själva verket var centerpartiet som hade aktualiserat frågan om en arbetslöshetsförsäkring. Sanningen är emellertid den att denna fråga aktualiserades långt innan herr Eliasson i Sundborn var född och även långt innan bondeförbundet startades. Jag är ledsen, men man kan alltså på detta håll inte ens stå som faddrar till denna tanke. Det är riktigt att herr Fälldin, på sin tid en framstående ledamot av denna kammare, i ett särskilt yttrande tog upp frågan om att en allmän arbetslöshetsförsäkring borde införas. Han såg frågan närmast från avgiftssynpunkt och menade att det härigenom skulle bli en bättre fördelning av avgifterna mellan löntagarna. Den aktuella utredningen hade emellertid inte i sina di rektiv något uppdrag att ta upp frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är också riktigt att det från centerpartihåll väcktes en motion i denna fråga till 1964 års riksdag, men då var alla ledamöter av denna kammare Ööverens om att vi inte skulle göra något på detta område innan arbetsmarknadsutredningen, i vilken herr Ohlin ingick som en framstående ledamot, hade avslutat sitt arbete. År 1965 väcktes inte en enda motion i frågan — det var inte valår — men år 1966 kom en ny motion, som emellertid behandlades efter det att den nu arbetande kommittén hade tillsatts. Mot denna bakgrund har jag litet svårt att förstå att man kan tala om förhalning i detta avseende. Jag har också mycket svårt att förstå herr Wedéns resonemang om att utredningen nu måste få direktiv att utforma en allmän sysselsättningförsäkring, så att den kan avlastas en rad andra arbetsuppgifter. Man måste först klara upp alla de nödvändiga delfrågorna innan man föreslår något. Jag föreställer mig att riksdagen inte vill ha ett lösligt hopkommet förslag, som inte är väl genomtänkt och belyst, och jag förstår därför inte vad herr Wedén talar om. Jag vill inte förringa problemet, herr talman, men jag vill till kammarens protokoll ha sagt, att antalet försäkrade medlemmar nu är avsevärt mycket större än vid undersökningstillfället år 1961. Jag vågar dessutom påstå att effektiviteten hos = arbetslöshetsförsäkringen i Sverige är mycket större än vad som framgår av siffrorna över försäkrade medlemmar. Den frivilliga försäkringen i Sverige är effektivare än de obligatoriska försäkringarna i de få länder där sådana finns. För att få en riktig uppfattning om denna fråga måste man ta hänsyn till de siffror som har anförts i detta sam manhang. Det framhålles att vi i vårt land har 1,4 miljon oförsäkrade personer. Det har vi inte i dag, men vi hade det år 1961. Av dessa var 630 000 fackligt organiserade. Vad slags personer var då dessa? Jo, 130 000 var äldre personer, som av olika anledningar inte behövde vara arbetslöshetsförsäkrade, 43 000 var medlemmar av Järnvägsmannaförbundet som ansåg att de inte hade några arbetslöshetsrisker, det var Musikerförbundets medlemmar och Fastighetsarbetareförbundets medlemmar. De organisationer som då inte hade arbetslöshetskassa hade tillfrågats om anledningen till att de inte ville bilda sådan, och de hade svarat att de inte var intresserade just vid detta tillfälle, eftersom de bedömde arbetslöshetsriskerna som tämligen små. Sedan dess har, herr talman, tillkommit Kommunalarbetareförbundets 140 000 medlemmar och journalisternas, fiskarnas, lantbrukstjänstemännens och järnvägstjänstemännens medlemmar som tidigare stod utanför arbetslöshetskassan. Industritjänstemännens kassa har fått ytterligare 40 000 medlemmar och =:handelstjänstemännens 8000 o. s. v. Sedan vi inlämnade förslaget till förbättringar har alltså skett en avsevärd nyrekrytering och nybildande av försäkringskassor. Det är riktigt att det finns 5300 000 oförsäkrade som icke är fackligt organiserade. De skulle kunna tillhöra en arbetslöshetskassa om de ville. Det är nämligen inget tvång att vara medlem i fackföreningen för att tillhöra kassan. Vi frågade oss hur det kom sig att så få det finns en del — utnyttjar den möjligheten. Vi fann att det kan bero på att de inte känner till möjligheten, men det kan också bero på att de bedömde sin arbetslöshetsrisk som ringa. Det finns på arbetsmarknaden i dag 200 000 personer som inte kan tillhöra en arbetslöshetskassa. Vi undersökte dem mycket noga och fann att det var folk i husligt arbete, förvaltning, under visning och sjukvård personer som hade utomordentligt små arbetslöshetsrisker. Nu säger herr Wedén antagligen att dessa siffror inte är intressanta. Det kanske de inte är, men jag anser att det ändå är värdefullt för det jag kommer till så småningom, nämligen att organisationer, som nu har möjligheter att bilda kassor, bör göra det. Läget är nämligen en smula annorlunda än det var 1961—1962. Man kunde då inte förutse devalveringen i England, herr Eliasson i Sundborn och herr Wedén! Det var helt omöjligt då, mina herrar. Devalveringen har ju spelat en stor roll i debatten. Läget är alltså litet annorlunda nu, och en del organisationer anser sina arbetslöshetsrisker större nu än då. Till dem säger jag: »Bilda kassor snarast! Ni har allt att vinna på det.» Utredningen har i uppgift att ordna ekonomiskt skydd vid arbetslöshet för alla. Men vi kan givetvis inte slå sönder den organisation som har byggts upp av organisationerna. Jag menar helt enkelt att det är angeläget att stimulera de grupper, som står i begrepp att bilda arbetslöshetskassor, att göra det nu. Det skulle vara skada om debatten här kvarlämnade intrycket att vi snart får en allmän obligatorisk försäkring som gör de nuvarande arbetslöshetskassorna onödiga. även om man skapar en allmän försäkring, vilket vi säkert måste göra, så skall den inte utformas så att det nuvarande systemet slås sönder. Man kan inte slå sönder ett så effektivt system som det vi har, och de lösningar på frågan som skisserasicenterpartimotionen och i Dagens Nyheter utgår ifrån att de nuvarande kassorna skall utgöra en väsentlig del i försäkringen. Därför menar jag att man skall uppmuntra de organisationer, som står i begrepp att bilda kassor, att göra det oavsett att vi kommer med ett förslag till en obligatorisk försäkring. Även om vi kom mer att arbeta med all skyndsamhet, så vet alla att det tar sin tid. Vi kan inte få en allmän försäkring som träder i kraft nästa år, hur fort utredningen än arbetar.

Herr talman! Till herr Bengtsson i Varberg vill jag bara säga att jag aldrig bestritt att man från socialdemokratiskt håll tog upp denna fråga redan för flera decennier sedan. Men till herr Bengtsson vill jag samtidigt säga att det kanske inte är så förfärligt mycket att skryta om. Om regeringspartiet nu har suttit vid makten de senaste 35 åren så borde, om man verkligen varit intresserad av frågan, denna reform ha varit genomförd för länge sedan. Men låt oss inte träta om det! Vad jag ville påpeka var att under de senaste två årtiondena är det centern som har aktualiserat dessa frågor. Inte heller, herr Bengtsson i Varberg, var det väl tanken på en devalvering i England eller Finland eller Danmark som gjorde att centern aktualiserade frågan redan 1963, utan det var ju kravet på att vi skulle få en försäkring omfattande alla medborgare här i landet, både företagare och anställda. Det är ändå allvarligt att arbetslösheten är så stor, att det finns risk för att den ytterligare ökar och att så många av de arbetslösa står utanför det försäkringsskydd som arbetslöshetskassorna ger. Jag vill understryka att det aldrig på något sätt har varit centerns avsikt att man skulle slå sönder de nuvarande arbetslöshetskassorna. Tvärtom har vi ju från vårt håll mycket starkt framhållit att vad vi åsyftar är en grundförsäkring, som omfattar alla och som man kan bygga på med en frivillig tillläggsförsäkring, för vilken man självfallet kan utnyttja de nuvarande och tillkommande frivilliga kassorna.

Herr talman! Redan i mitt första inlägg underströk jag att man, om vi får en allmän försäkring, naturligtvis skall tillvarata de erfarenheter som gjorts inom de nuvarande arbetslöshetskassorna. De kassor som nu finns skall således integreras i systemet. Herr Bengtsson i Varberg sade att det gjorts avsevärda framsteg under senare år; nya kassor hade bildats, och herr Bengtsson vill att flera skall startas. Men han är orolig för att den diskussion som pågår kan verka bromsande i det avseendet. Men, herr Bengtsson, det allvarliga i den nuvarande situatiohen, trots denna utveckling, som jag också finner tillfredsställande, nämligen att man försöker göra det bästa möjliga av det system som finns, är att en så hög procent av de faktiskt arbetslösa saknar försäkringsskydd. Det tycker jag är en mycket allvarlig tankeställare. Herr Bengtsson talade också som om han i själva verket inte hade någon annan tanke än att det är en allmän obligatorisk försäkring som hans utredning skall syssla med. All right! Då kan ju det andra huvudalternativ som direktiven tecknar, nämligen att man skall bygga på den nuvarande ordningen i kombination med olika förändringar av det kommunala kontantunderstödet, helt enkelt sorteras bort. I så fall kan de yrkanden som jag har framställt i interpellationen bifallas. Om en utredning, som har två stora arbetsuppgifter, blir av med den ena, så går det väl fortare att bli klar med den som återstår och som jag anser vara den centrala och viktigaste. Jag instämmer med herr Eliasson i Sundborn i att parallellen med de flera decennier gamla initiativen inte är så lyckad. Skall det vara signifikativt för den takt som herr Bengtssons utredning ämnar arbeta i, då är det verkligen fara å färde.
Herr talman! Det initiativ jag talade om togs 1908. Då hade som bekant inte socialdemokratin avgörande inflytande över svensk politik, utan det var snarare personer som står herr Wedén närmare i åsiktsriktning. Det var alltså 1908 tanken föddes att man borde ha en arbetslöshetsförsäkring, men ingenting hände förrän 1935. Då påbörjades nämligen den frivilliga försäkringen, som sedan byggts upp mycket kraftigt och som nu är ett mönster, vågar jag påstå, för hela världen då det gäller arbetslöshetsförsäkringssystem. Herr Eliasson i Sundborn är mycket intresserad av denna fråga och undrar varför det inte har skett någonting de senaste två årtiondena. Om jag inte minns fel, var herr Eliasson med i regeringen — en kort tid för all del, men hans parti tillhörde regeringen fem eller sex år — och jag såg inget initiativ till obligatorisk försäkring från det hållet. Vad som alltså är väsentligt är att vi under dessa år har byggt upp den frivilliga försäkringen. Och ingen har i det här huset anfört någon annan mening än att detta är riktigt. Nu håller jag med om att det är en mycket allvarlig situation som vi befinner oss i. Det finns många oförsäkrade som är arbetslösa, men det är inte alldeles säkert att man löser deras problem med en obligatorisk försäkring. Kommittén har ju enligt direktiven i uppdrag att studera den obligatoriska försäkringen i Norge. Jag kommer just ifrån Norge, där vi har studerat deras obligatoriska försäkring som, trots att den är obligatorisk, av olika skäl inte kan täcka alla, framför allt inte de nytillträdande på arbetsmarknaden — och det är de problemen vi har. Det är inte säkert att vi löser dem med en allmän försäkring. Jag menar alltså att detta är ett svårt problem, och jag tror att man gör det lätt för sig då man tror att bara vi får en allmän sysselsättningsförsäkring — som herr Wedén har talat om — så löser man alla problem. Man måste på detta område arbeta med många medel, av vilka försäkring är ett. Kammarens ledamöter har ju själva märkt under debatten, att kommittén inte alls har det så lätt, därför att centerpartiet har ett förslag, som är framlagt för kommittén, medan herr Wedén föreslår någonting som kallas allmän sysselsättningsförsäkring men som han inte vid något tillfälle har närmare beskrivit. Om herr Wedén är beredd att närmare beskriva sin allmänna sysselsättningsförsäkring skall jag gärna diskutera den.

Herr talman! Jag tar till orda därför att folkpartiledaren, herr Wedén, enligt min uppfattning varit mycket oklar när han talat om allmän sysselsättningsförsäkring. Vad menas egentligen med allmän = sysselsättningsförsäkring, ärade kammarledamöter? Vi har en försäkring mot arbetslöshet därför att människor förlorar inkomst på grund av arbetslöshet. Vi har en försäkring mot sjukdom därför att människor förlorar inkomst då de blir sjuka, och vi har en pensionsförsäkring därför att människor förlorar inkomsten när de blir gamla och orkeslösa. Men om människor förlorar sin inkomst på grund av brist på sysselsättning, är de ju arbetslösa, och då bör vi väl benämna en sådan försäkring arbetslöshetsförsäkring, ty det är ju arbetslöshet som är själva grunden till att de förlorar sin inkomst. Om vi skulle ha en allmän sysselsättningsförsäkring, så innebär det väl att man skulle försäkra sysselsättningen, d.v.s. den sysselsättning som vederbö rande har.

Enligt detta försäkringsbegrepp kanske vi till och med skulle garantera en folkpartiledare sysselsättning som folkpartiledare. Jag undrar sålunda vad herr Wedén egentligen menar med allmän sysselsättningsförsäkring. Menar han något annat än en allmän arbetslöshetsförsäkring? Om herr Wedén menar detta, tycker jag att herr Wedén skall använda det uttrycket, som vi allmänt använder när vi diskuterar arbetslöshet, inkomstbortfall på grund av att man förlorar sin sysselsättning. Jag tror det är i hög grad nödvändigt därför att en försäkring för att man skall ha tillräckligt med sysselsättning endast kan ges genom en fullsysselsättningspolitik, alltså en ekonomisk politik som leder till tillräckligt många arbetstillfällen för att motsvara den efterfrågan på arbetstillfällen som finns i vårt samhälle. Vidare måste man ha en effektiv arbetsmarknadspolitik, så beskaffad att den kan ta till vara de arbetstillfällen som finns i vårt samhälle; och om arbetskraften inte passar ihop med de tillgängliga arbetstillfällena, ja, då måste man antingen omskola och omställa arbetskraften eller på andra sätt se till att den passar ihop med arbetstillfällena. Men att använda begreppet allmän sysselsättningsförsäkring, ärade kammarledamöter, är verkligen att använda ett uttryck som fördummar mer än det upplyser. Är det egentligen detta som herr Wedén eftersträvar?

Herr talman! Herr Kellgren är mycket intresserad av benämningar i det här sammanhanget — jag tycker nog att man har anledning att i främsta rummet intressera sig för de viktiga sociala problem det gäller. Han tycker nu att man skall använda benämningen = arbetslöshetsförsäkring. Får jag nämna för honom, att uttrycket arbetslöshetsförsäkring, delvis av historiska skäl, för tanken till löntagare som förlerar sin anställning. Och om man önskar en trygghetsåtgärd som skall gälla alla människor, inte bara löntagare, så är det ett skäl för att inte använda en benämning som för tankarna i den riktningen. Därför har vi valt benämningen sysselsättningsförsäkring. Det är klart att man skulle kunna diskutera även andra termer, men jag tror att den benämningen är lika bra som någon annan. Vi vill markera att det inte bara gäller löntagarnas trygghet. Men herr Kellgren är envis beträf fande terminologin. Får jag lov att fråga: Vad anser herr Kellgren om termen livförsäkring? Menar han att den måste ändras till dödförsäkring? Den utfaller ju när en person dör, och lika väl som man nödvändigt skall säga arbetslöshetsförsäkring borde väl då livförsäkring kallas dödförsäkring. Jag vet inte om herr Kellgren vill utvidga sin terminologiska räfst med oss till att vi skall ändra benämningen även på den försäkringen. För min del kommer jag, oberoende av vad herr Kellgren önskar, att kalla det livförsäkring. Herr Ingemund Bengtsson talade om arbetsmarknadsutredningen. Han nämnde att jag var medlem i den utredningen, som sysslade med en del viktiga spörsmål och väl i någon mån bidrog till utvecklingen av lösningar. Jag vill passa på att säga att den utredningen tillkom efter initiativ från folkpariihåll här i riksdagen. Enligt min mening bidrog den till att tyngdpunkten försköts från beredskapsarbeten till omskolningsoch förflyttningsåtgärder. Jag säger ingalunda någonting annat än att tendensen redan tidigare gick i den riktningen, men jag tror att den stora enighet som där uppnåddes gav en stöt till denna utveckling, som man — såvitt jag har förstått — nu är överens om; låt vara att vi då och då får uppleva att socialdemokratiska partiet gör litet smådemagogiska manövrer när något anslag på den punkten diskuteras här i kammaren. Vi hade inte direktiv att lösa all världens = arbetsmarknadsproblem — frågorna var tillräckligt många ändå och jag tyckte att vi höll på länge nog. Vi hade inte heller direktiv att lösa det problem som här diskuteras, och därför kan jag inte riktigt förstå varför herr Ingemund Bengtsson tog upp den saken. Han hänvisade emellertid till att när man hade kontakt med olika löntagargrupper, som saknar arbetslöshetskassa, så hade inte den engelska devalveringen ägt rum. Jag fattar inte sammanhanget riktigt. Nu har ju bl.a. den engelska och den danska devalveringen ägt rum. Det medför utan tvekan ökade arbetslöshetsrisker, och då får vi väl också utgå från det läget. Jag vill närmast dra den slutsatsen att behovet av åtgärder, som skapar trygghet för dem som ännu inte har sådan, är större än det var i fjol. Det var kanske det som herr Ingemund Bengtsson ville säga; i så fall tackar jag honom, ty det är precis vad herr Wedén anförde. Jag har ganska många gånger både före och efter andra världskriget frågat mig vad det egentligen beror på att man inom socialdemokratin är så återhållsam när det gäller problemet att skapa sysselsättningsirygghet inte bara för en del fackföreningsmedlem : mar utan även för en vidare krets av människor i detta land. Jag har heller inte kunnat undgå att dra den slut satsen att det har funnits och kanske ännu finns vissa hämningar på socialdemokratiskt håll, även om herr Ingemund Bengtsson nu, som jag hoppas, är på väg att övervinna dem. Inte minst bland: arbetslöshetskassornas folk har det sålunda sagts, att om man gick över till ett mera allmänt system med större statligt inflytande, så kunde det vara risk för att det grepp man nu via arbetslöshetskassorna har över en del medlemmar, speciellt industriarbetarna, i någon mån skulle slappna. Det må nu vara hur det vill med den saken; vi kan i alla falla konstatera att vi här i Sverige inte har varit några pionjärer på detta område. Vad jag särskilt fäste mig vid i statsrådets anförande var att inrikesministern tydligen menade att devalveringen i England och Danmark samt de problem som därmed följer för det svenska näringslivet egentligen inte föranlett honom att tala om något annat än att vi har en god beredskap. I varje fall märkte inte jag ett spår av något annat.

Det är väl alldeles klart att sysselsättning i människornas normala arbete är vida att föredra framför omskolning, flyttning och arbetslöshetsunderstöd av olika slag. Först på listan måste man, menar jag, sätta strävandena att sörja för att sysselsättningen bevaras eller ökas inom medborgarnas ordinarie arbeten. Hur skapas de ekonomiska förutsättningarna för en tillfredsställande syssel sättningspolitik i ett läge där det svenska näringslivets konkurrenskraft på en del håll har blivit relativt sett mindre, alltså där konkurrenssvårigheterna har ökat? På den frågan tror jag inte man kan svara endast: Vi har ju en god beredskap när det gäller arbetsmarknadspolitiken i snävare bemärkelse. Vi befinner oss nu i ett svårt läge, som jag tror inte hade behövt vara så svårt om inte regeringens inflationspolitik hade förorsakat att vår kostnadsnivå på många områden ligger relativt högt. Men orsakerna må vara vilka som helst. Givetvis har konjunkturförsvagningen också inverkat och likaså en del strukturella förändringar. Problemet blir i alla fall allvarligt och framstår som allvarligare än det tedde sig för en vecka sedan. Då behövs ett kraftigare grepp på frågan, men därav märktes i statsrådets inlägg intet spår. Vi på vår sida har bila. föreslagit att man verkligen skulle sammanföra alla goda krafter till en stabiliseringskonferens för att i detta läge söka åstadkomma en samling kring åtgärder av delvis extraordinär natur i syfte att klara detta viktiga sysselsättningsproblem. Jag underströk, herr talman, att vi inte får rygga tillbaka för vissa extraordinära åtgärder. Socialdemokraterna har, som vi vet, något senfärdigt föreslagit delvis extraordinära åtgärder när det gällt lokaliseringspolitiken. Jag tror att det här i viss mån rör sig om ett parallellproblem. Det bör övervägas om det går att med tillfälliga medel klara sysselsättningsproblemen, som vi ju hoppas skall vara av tillfällig natur och kanske om ett halvår eller ett år av olika anledningar te sig mindre allvarliga. Jag tror att när det gäller en sådan konstruktiv men tillfällig politik vid sidan om den mera långsiktiga, som alltid skall vara själva grunden, måste man förbehålla sig något större handlingsfrihet beträffande metoderna än när det gäller den mera långsiktiga politiken. Då finner jag det oroande att det från regeringsbänken inte görs den minsta antydan om att regeringen delar meningen, att det härvidlag behövs ett energiskt och odoktrinärt grepp, ett grepp som tar hänsyn till att vårt läge i dag ter sig allvarligare än det gjorde ännu för en vecka sedan.

Herr talman! Denna debatt glider ju ut till att omfatta litet åv varje. De problem som tagits upp är naturligtvis intressanta, men vad jag försökte göra var att svara på den fråga som herr Wedén ställt. Jag har angivit skälen för vårt ståndpunktstagande, och därmed tänkte jag att vi kunde vara av med frågan. — Utredningen skall arbeta vidare. Och jag vill säga till herr Eliasson i Sundborn att utredningen kommer att få all den hjälp den behöver för att så skyndsamt som möjligt kunna genomföra sitt arbete. Men jag reagerar självfallet en smula när herr Ohlin säger att jag ingenting hade att anföra om det som nu inträffat i England och om hur vi skall ställa oss därvidlag. Jag angav att vi som en av de åtgärder, som föranleds av det nuvarande läget, har inkallat sysselsättningsberedningen, ett organ vari ingår företrädare för näringslivets parter. Där får vi alltså tillfälle att med näringslivets representanter diskutera dags läget — om det kräver en skärpt beredskap beträffande arbetsmarknads situationen eller om andra åtgärder är påkallade. Att jag sade att beredskapen är god på arbetsmarknadssidan berodde på att herr Wedén tog upp det spörsmålet och hävdade att det är möjligt att utvecklingen på arbetsmarknaden kan bli sämre med hänsyn till devalveringen i England. Jag utesluter inte den möjlig heten och säger; att. då får. vi tillgripa: längre gående åtgärder: Herr Ohlin talade om den senfärdighet som skulle : utmärka regeringens lokaliseringspolitik. Jag: vill då framhålla, att när vi i slutet av: 1950-talet: förordade bifall till en motion om utredning rörande lokaliseringspolitiken, så rtöstade folkpartiet: mot denna motion. Nu är vi alla: överers om lokaliseringspolitiken. Al: right:—' men. jag reagerar mot påståendet: att det skulle: vara socialdemokratin som härvidlag är senfärdig. och söker: skjuta frågorna på framtiden. Hö fo é Herr Ohlin säger att han är förvånsd över den återhållsamhet som socialdemokratin ådagalägger. när det gäller tryggheten i allmänhet för andra grupper. ”Trygglietspolitiken har, för :;:oss framstått som det. väsentligaste. Under: ett par årtionden:har vi genomfört. väsentliga reformer 'i fråga..om folkpensioneringen, SER ger ringen 0. s.v. Här har vi pmellentid: byggt upp en: arbetslöshetsförsäkring på frivillig: basis. Jag skall inte gå så långt tillbaka: som herr Ingemund Bengtsson, men jag var med på: en. fackförbundskongress i mitten av 1930-talet då vi beslutade om en = frivillig = arbetslöshetsförsäkring. Motståndet mot denna kom framför allt från kommunisterna, som menade att försäkringen borde vara . obligatorisk och i huvudsak betalas. av staten. Då fanns inte ett parlamentariskt underlag för en sådan reform, och därför gick man den väg som innefattade en frivillig arbetslöshetsförsäkring, vilken erbjuder praktiskt taget. vilka grupper som helst att bilda: en försäkringsgemenskap. År 1960 gjordes en: undersökning be enkät tillfrågade man en rad företrädare för handel, hantverk och andra fria yrkesområden. om. deras intresse för en frivillig arbetslöshetsförsäkring. De flesta av dessa organisationer svarade nej. Ett stort antal av dem sade att olika former av omskolning vore ett lämpligare medel än en försäkring att motverka följderna av arbetslöshet. Det var deras ståndpunktstagande då. Nu är vi framme i en annan situation, och jag tror att man har börjat tänka om också bland medlemmarna i dessa fria organisationer och att det finns all anledning att pröva en obligatorisk anordning. Detta är utredningens uppdrag. Den bör arbeta skyndsamt och den skall få allt det stöd som är nödvändigt.

Herr talman! Inrikesministern befann sig i sitt senaste anförande, liksom tidigare herr Ingemund Bengtsson, i viss mån på reträtt. Han talade om att utredningen skall undersöka frågan om en allmän, obligatorisk försäkring och att den skall skynda sig. Det andra alternativet kvarstår emellertid, och inrikesministern har ingenting sagt som avlägsnar den förutsättning som jag ville ha bort, nämligen att utredningen skall pröva båda alternativen lika grundligt, vilket jag i det rådande läget inte anser nödvändigt. Herr talman! Jag nämnde tre viktiga områden som inrikesministern just ur de synvinklar, som han har att anlägga som den främst ansvarige för tryggheten i sysselsättningen, borde kunna säga några ord om. För det första frågade jag: Vad är det för slag av beredskapsåtgärder som kan komma att behövas inom de näringsgrenar som särskilt får känna på konsekvenserna av de brittiska och danska devalveringarna? De kan inte vara så svåra att urskilja. För det andra: Har ändå inte situationen gjort det mera angeläget att avlägsna en del av de oformligheter i det nuvarande skattesystemet som verkar diskriminerande på svensk företagsam het? För det tredje: Finns det inte i denna situation ytterligare starka skäl för att försöka den linje, som herr Ohlin senast utvecklade, nämligen en stabiliseringskonferens, och därvid inte bortse från att det kan behövas speciella åtgärder? Jag kräver inte — och det gör ingen av oss här — att inrikesministern skall gå in på alla dessa frågor i detalj eller att han skall föregripa regeringens framtida ställningstagande. Men vad vi kan begära av honom är en mening om huruvida inte, med hänsyn till de intressen han har att bevaka, de åtgärder som jag nämnt ter sig mera angelägna även ur hans egen synvinkel än de möjligen tidigare gjort. På dessa frågor har vi inte fått något svar.

Herr talman! Herr Ohlin skulle duga dåligt till försäkringsman, i varje fall inom livförsäkringsbranschen. Man kan nämligen inte gå till ett livförsäkringsbolag och säga att man skall ha en livförsäkring. I så fall frågar bolaget: Skall det vara en dödsfallsförsäkring eller en kapitallivförsäkring för den och den tiden? Det är nämligen terminologin inom denna bransch. Även på trygghetsområdet måste man ha adekvata termer. Man kan tänka sig en trygghetsförsäkring eller en försäkring mot inkomstbortfall på grund av arbetslöshet, sjukdom, ålderdom eller olycksfall. Herr Ohlin säger emellertid: »Inom folkpartiet väljer vi allmän sysselsättningsförsäkring, därför att vi tänker på andra än löntagarna; vi tänker också på hantverkarna, småbrukarna, fiskarna etc.» Men det är väl sysselsättning de skall ha, om de står utan arbete? De blir väl arbetslösa om de förlorar sin sysselsättning? Det är i samband med arbetslösheten som de skall ha ersättning så att de klarar sina utgifter både som enskilda personer och som medborgare i vårt samhälle. ring är, som jag sade tidigare, icke upplysande — den är fördummande. Jag undrar vad det kan bero på att folkpartiet är angeläget om att även för hantverkarna, fiskarna och småbrukarna använda en term som inte täcker deras reella situation. Om de har förlorat sin sysselsättning skall de ha arbete. Kan de inte få sådant skall de ha ersättning därför att de är arbetslösa. Jag tycker att folkpartiet allvarligt skall fundera över vilka termer man använder. Det kan inte vara riktigt att använda termen allmän om det ämne vi i dag diskuterar.

Herr talman! Jag är ledsen att jag vållade herr Ohlin en smula huvudbry, då jag påpekade att vi, när vi 1961 gjorde vår undersökning, inte kunde känna till devalveringen som skulle äga rum 1967 i England. Det var ironi gentemot herr Wedén och herr Eliasson i Sundborn, som i sina anföranden så länge uppehöll sig vid denna fråga, vilken inte har något direkt samband med interpellationen. Om jag säger att det var ironi förstår herr Ohlin att det inte hade något samband med honom. Herr Ohlin frågade varför jag påpekade arbetsmarknadsutredningens tillvaro och herr Ohlins ledamotskap i denna utredning. Anledningen till att jag gjorde det var att centerpartiet 1964 motionerade om att vi skulle utreda en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Andra lagutskottet var helt enigt om att vi inte skulle göra någonting innan arbetsmarknadsutredningen hade lagt fram sitt betänkande, och riksdagen beslöt i enlighet härmed. Frågan var inte aktuell 1965, ty då väntade vi på utredningens resultat. 1966 hade regeringen tagit ställning till utredningens betänkande, och då tillsattes den nya utredning som skulle behandla frågan om arbetslöshetsförsäkringen. de som jag inte finner något bättre uttryck för än att det var en smula insinuant. Han sade att han inte förstår varför vi är så återhållsamma då det gäller skyddet mot arbetslöshet för andra än dem som är medlemmar av fackföreningar. Herr Ohlin känner mycket väl arbetslöshetsförsäkringens historia. Före år 1935 byggde fackföreningarna själva med helt egna medel upp trygghetskassor, år 1935 infördes statsstöd till de frivilliga försäkringarna. Man var vid detta tillfälle här i riksdagen ense om att vi skulle gå denna väg. Denna försäkring, som år 1935 omfattade 5 kassor med 54 000 medlemmar, har i dag byggts ut så att den har 44 kassor inom arbetaroch tjänstemannafackföreningar med 1660 000 medlemmar. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi år 1948 hade en möjlighet att få en obligatorisk försäkring i vårt land, om viljan hade varit brinnande för en sådan, i samband med att socialvårdskommittén då lade fram ett förslag till en obligatorisk försäkring. Det blev dock ingenting av detta. Jag vill påminna om att man då deklarerade att den obligatoriska försäkringen borde bygga på den erfarenhet, som fanns inom de frivilliga arbetslöshetskassorna. Man framhöll — i motsats till herr Ohlins något insinuanta uttalande om arbetslöshetsförsäkringen i relation till fackföreningsrörelsen — att hela den fond av sakkunskap, som samlats under försäkringens tidigare verksamhet, kommer att stå till försäkringens förfogande och att anknytningen till de fackliga organisationerna medför att understödsfallen blir handlagda av personer väl förtrogna med de olika yrkesområdenas speciella problem. Det var inte så underligt att man då förde detta resonemang i Sverige. När norrmännen införde sin obligatoriska försäkring år 1938 hade de en frivillig försäkring som inte på något sätt var så väl utvecklad som den vi haft i vårt land. även där bestämde man sig emel "lertid för att de frivilliga kassorna skulle finnas kvar, eftersom man ville ta vara på deras: erfarenhet, deras billiga administration 0. s. Vv.

Jag vill lämna en: uppgift med anledning av det påpekande som inrikesministern gjorde. Vi tillfrågade år 1960 företagarorganisationerna om de ville ha en .arbetslöshetsförsäkring, och de svarade alla nej, dock med undantag av fiskarna, som var: intresserade och som nu har en arbetslöshetskassa: Vi har nu i den arbetande utredningen fått svar från företagarorganisationerna i denna fråga och står just i begrepp att bearbeta.dessa svar. Det har skett en förskjutning i dessa organisationers inställning och de är nu mera intresserade av denna fråga än de var tidigare. : Självfallet. .skall vi inom denpa utredning arbeta skyndsamt, och jag tar fasta på inrikesministerns löfte att vi skall få:.det bistånd vi behöver.

Herr talman! Jag är förvissad om kammarens överseende och kanske sympati om jag inte fortsätter den terminologiska debatten med herr Kellgren. Låt mig bara understryka att det är viktigare att ha: den stora sociala frågan i blickpunkten än terminologin. Det kan finnas skäl att införa-en ny benämning, om man vill ha ett nytt och vidare grepp på det trygghetsprobleim som :det här gäller. De grupper som inte är löntagare har i alltför hög grad lämnats utanför. En ny benämning skulle markera att det är ett vidare grepp man vill:ta. Vidare skulle jag vilja säga till herr Ingemund Bengtsson att jag betraktar det arbete som de fackliga organisationerna utfört genom att bygga upp de fria arbetslöshetskassorna som en förnämlig prestation. Jag vill gärna ha sagt detta. Men det hindrar inte — och herr Bengtsson är väl ense med mig om det — att den organisationen inte löser hela det trygghetsproblem som vi här diskuterar. Och det är väl ändå ofrånkomligt att en del saker beträffande denna trygghetsorganisations karaktär, som kommer upp till behandling och utredning, kan innebära möjligheter till vissa förändringar i de organisatoriska förutsättningarna för dessa frivilliga arbetslöshetskassor. Jag tror att det har funnits — det är ingen insinuation, herr Bengtsson — en viss skygghet på sina håll, en viss osäkerhetskänsla. inför vad en sådan utveckling skulle innebära i fråga om ändrade förutsättningar för de frivilliga kassorna. Det är en mänsklig reaktion, men icke desto mindre en som man här kan behöva lägga märke till.

I nio fall av tio säger man i replikskiften av dagens art som herr Bengtsson nu gjorde: 1948 hade ni en chans, och 'då gjorde ni ingenting! Som om detta vore något argument i den diskussion som vi för här 1967!

Herr tåälman! Det är mycket anmärkningsvärt att herr Ohlin står och berömmer sig över att folkpartiet tagit initiativet till arbetsmarknadsutredningen — precis som om detta initiativ i så fall varit dikterat av att man var positivt inställd till arbetsmarknadspolitiken och dess utformning. Vad jag vet från motioner, vad jag vet från debatten i denna kammare, så var det på grund av att folkpartiet var kritiskt — jag skulle också vilja säga negativt — till arbetsmarknadspolitiken i dess utformning som man tog detta initiativ som gjorde att denna <arbetsmarknadsutredning kom till. Lägg märke till att när herr Ohlin fick sitta i denna kommitté och blev medveten om vad som uträttades inom arbetsmarknadspolitiken, så blev han också positivt inställd till denna arbetsmarknadspolitik. Jag skulle inte alls bli förvånad om folkpartiet en vacker dag står och prisar sin insats när det gäller den allmänna tilläggsförsäkringen, ty det var dock en folkpartist som lade ner sin röst, vilket möjliggjorde att denna tillläggsförsäkring " kunde «genomföras. Onekligen var det en folkpartist här som medverkade till att ATP kunde förverkligas i denna kammare. Jag väntar bara på den dag då folkpartiets f. d. 1edare står upp här och prisar sin insats för att ATP kom till. Men när herr Ohlin säger att det gäller att med denna terminologi markera det nya greppet, vill jag fråga vad det egentligen är för ett nytt grepp. Man talar om en allmän sysselsättningsförsäkring, när givetvis fiskaren, hantverkaren, småbrukaren etc. räknar med att en sådan försäkring skall ge honom sysselsättning. Men det täcker ju inte försäkringsbegreppet i detta fall. Vad det täcker är möjligtvis att vederbörande får en viss ersättning för inkomstbortfall, men han får inte någon sysselsättning genom denna försäkring. Därför är denna term missvisande. Man skall ersätta den med arbetslöshetsförsäkring, trygghetsförsäkring eller något liknande, och sysselsättningen skall säkras genom att man för en adekvat och riktig ekonomisk politik, så att antalet arbetstillfällen blir tillräckligt stort för att säkerställa att alla som vill ha arbete också får arbete.

Herr talman! Att ta upp en ATP-diskussion skulle väl föra för långt, men jag vill erinra herr Kellgren om att vi drev en i högsta grad positiv linje för att åstadkomma en allmän tilläggsförsäkring. Jag kanske kan våga hänvisa till att jag själv tillhörde dem som omedelbart efter världskriget motionerade om just en allmän tilläggspensionering. Sedan kan man ju diskutera detaljerna, men alla vet att det 1958—1959 fanns en förkrossande majoritet i riksdagen för att en allmän tilläggspensionering skulle komma till stånd, så den saken var tryggad. Frågan var egentligen bara, om den skulle komma till stånd det ena året eller genom en kompromiss det följande. : Herr Kellgren kan ju inte komma ihåg vår motion från 1959, och det begär jag inte heller, men möjligheten finns ju också att inte tala om motioner som man inte kommer ihåg. Emellertid var den motionen positiv, och den ledde till arbetsmarknadsutredningen, som avsåg att åstadkomma en bättre arbetsmarknadspolitik än den vi hade utan att för den skull bryta staven över den politik som fördes. I motionen sades: bl.a. att det behövdes översyn och diskussion t.ex. beträffande beredskapsarbetena, och på den punkten, herr Kellgren, visade det sig att utredningen var Ööver ens med oss, och regering och riksdag har varit eniga. Det var väl då inget fel att tidigare vara något kritisk, t.ex. på den punkten? Jag tror därför att vi med full rätt kan ta åt oss en del av förtjänsten av att arbetsmarknadsutredningen kom till stånd. Utredningens ledamöter gick för övrigt något längre än regeringen gjorde i sin proposition, och folkpartiet gick i sina motioner också något längre än regeringen gjorde i propositionen. Jag vill inte överdriva räckvidden av dessa skillnader, men i den mån de fanns bestod de i att vi gick något längre än regeringen. Därmed torde ändå vara klargjort att varje försök att misstänkliggöra vårt intresse för en effektiv arbetsmarknadspolitik är dömt att misslyckas och inte hör hemma i en allvarlig debatt.
Herr talman! Jag skall inte gå in på dessa senare frågor. Vi får säkert tillfälle att under vårriksdagen pröva det intresse man har för arbetsmarknadspolitiken och de kostnader som föranleds av den. De åtgärder som Englands, Danmarks och andra länders devalveringar ger anledning till får vi säkerligen tillfälle att diskutera innan vi skils för julferier. På ett par områden har jag velat direkt kommentera de uttalanden och de frågor som herr Wedén gjort. Jag har sagt att vi har en hög beredskap på det arbetsmarknadspolitiska området, och jag vill också säga att regeringen har tagit initiativ till konferenser kring de frågor som det finns anledning att diskutera. Jag har nämnt sysselsättningsberedningen, men också andra kontaktkonferenser har det tagits initiativ till, även om dessa konferenser inte har den allmänna karaktär som herr Wedén efterlyser.

Herr talman! Herr Rimås har frågat om jag planerar några särskilda åtgärder för att minska sysselsättningsproblemen i Östergötlands län. Liksom i övriga delar av landet har efterfrågan på arbetskraft sjunkit starkt i Östergötlands län under den senaste tolvmånadersperioden. I mitten av oktober månad förra året fanns 1 617 1ediga platser anmälda hos länets arbetsförmedlingar. Vid motsvarande tidpunkt i år var antalet 1 073. Antalet lediga platser har alltså gått ned med ungefär en tredjedel. I stort sett samma nedgång har noterats i landet i övrigt. Den minskade efterfrågan på arbetskraft i förening med den av interpellanten nämnda intensifieringen av omställningen inom näringslivet har medfört en påtaglig ökning av arbetslösheten. Vid räkningen i mitten av oktober förra året fanns hos arbetsförmedlingarna registrerade 1103 arbetslösa personer. I år var siffran 1 780. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder som alla syftar till att motverka en ökning av arbetslösheten i vinter. Investeringsfonderna för industrin har släppts fria, och åtgärder har satts in för att möjliggöra en ökning av bostadsbyggandet och det offentliga byggandet. Dispenserna från investeringsavgiften vidgas. Satsningen på beredskapsarbeten kommer att öka kraftigt. Dessa åtgärder kommer självfallet att ge sysselsättningseffekt också i Östergötlands län. Från arbetsmarknadsstyrelsen har jag inhämtat att 34 företag i länet fått tillstånd att ta i anspråk investeringsfonder för industribyggen för sammanlagt ca 24 miljoner kronor; 43 företag har fått bifall till framställningar om att få utnyttja fondmedel för in köp av maskiner för ca 46 miljoner kronor, Vidare har möjlighet skapats att öka bostadsbyggandet i länet. Igångsättningen av vissa byggnadsarbeten vid regionsjukhuset i Linköping har tidigarelagts så att de startas redan denna höst. I vilken omfattning befrielse från investeringsavgift kommer att beviljas för oprioriterade byggnadsarbeten blir beroende på tillgången på lämpliga objekt för igångsättning snarast. InterpeHanten framhåller att man får vänta sig ett kärvare klimat för arbetskraft vars utbildning och kunnande inte håller måttet i dagens arbetsmarknadsläge. Jag delar denna uppfattning. Länsarbetsnämnderna kommer över lag att möta denna utveckling med ökad arbetsmarknadsutbildning. För närvarande deltar i Östergötlands län 870 personer i sådan utbildning. Åtgärder pågår i syfte att öka utbildningskapaciteten i länet. BI. a. planerar länsarbetsnämnden ännu ett antal fortbildningskurser för nyexaminerade ingenjörer, Med hänsyn till den stegrade arbetslösheten bland ungdom kommer nämnden att söka anordna förberedande kurser för inträde vid yrkesskolor. Möjligheterna att snabbt starta beredskapsarbeten av olika slag kan enligt vad arbetsmarknadsstyrelsen upplyst betraktas som goda. Det finns för närvarande färdigplanerade arbeten som beräknas kunna ge sysselsättning för 1100 personer i länet. Strukturförändringarna inom = näringslivet i länet har fått särskilt ogynnsamma återverkningar för mnorrköpingsområdet. Detta har aktualiserat frågan om långsiktiga åtgärder för att förbättra sysselsättningsunderlaget där. Arbetsmarknadsstyrelsen beslöt nyligen att intill utgången av år 1968 tillstyrka lokaliseringsärenden som avser projekt i Norrköping. Det slutliga avgörandet av sådana ärenden ligger, eftersom Norrköping faller utanför stöd området, hos Kungl. Maj:t. Jag vill uttala att regeringen kommer att positivt pröva ärenden som avser realistiska projekt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för svaret. Om behovet av särskilda åtgärder för att öka sysselsättningen råder inga olika uppfattningar. Jag skall inte dölja att, när interpellationen skrevs, det i första hand var den oroande situationen med brist på arbetsobjekt för byggnadsarbetare, särskilt i västra Östergötland, som gav impulsen.

Av detta belopp kommer 53,2 miljoner kronor på bostadshus utan statligt stöd, 11,4 miljoner på sporthallar och andra idrottsanläggningar — vari bl.a. ingår sporthallen i Motala med vissa lokaliteter för skolornas behov — och 11,2 miljoner för sjukhus och sjukhem, för att nu bara nämna de kategorier som kan anses mest nödvändiga. Det skulle alltså enligt den uppgiften inte saknas några lämpliga objekt för igångsättning just nu. Ett annat område där situationen är dyster har vi i skogsindustrin. I första hand drabbar det skogsarbetarna, och Östergötland är ju även ett skogslän med skogsområden i norra och södra länsdelarna. Jag kan ta ett exempel från den södra skogsbygden.

På detta område finns också en dold arbetslöshet som inte kommer med i någon statistik, genom att småbrukarna — som under vintern har arbete i skogen — mister denna sysselsättning. När det gäller de speciella problemen i Norrköping är jag tacksam för uttalandet, att regeringen kommer att positivt pröva och ta ställning till arbetsmarknadsstyrelsens = förslag = att Norrköping för nästa år skall få del av rationaliseringsstödet.

Herr talman! Det är ju tyvärr ingen ljus bild av läget i Östergötland interpellationssvaret ger, och om man som norrköpingsbo går direkt på sista stycket i svaret får man där konstaterat, att strukturförändringen inom länets näringsliv haft särskilt ogynnsamma verkningar för norrköpingsområdet.

Därför blir man ju tacksam när statsrådet uttalar, att frågan om långsiktiga åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget har aktualiserats. Det är inga överord om man betecknar det som eit livsvillkor för stadens vidkommande, att Kungl. Maj:t till största möjliga del bifaller de förslag som föreligger. Jag noterar också liksom inter pellanten med glädje, att regeringen kommer att med positivt intresse pröva de ärenden som avser mera realistiska projekt. I dagens lokaltidningar kunde man läsa att stadsförbundet har sammanställt en statistik med uppgifter beträffande antalet personer med socialhjälp i städerna. Där konstateras att 179 000 stadsbor fått sammanlagt 113 miljoner kronor i bidrag. Det konstateras också att de värst utsatta städerna är Norrköping och Eskilstuna, medan Djursholm är mest gynnat. Socialhjälpen i vår stad har under ett år kostat 4,15 miljoner kronor, och det betyder ungefär 50 öre i skatt. Antalet fall är 75 per 1000, medan riksmedeltalet ligger på 43. Detta bevisar att det finns behov av hjälp. Även i andra avseenden har vi tråkiga erfarenheter. Jag tänker närmast på bostadsbeståndet, där vårt läge är ait det åldriga bostadsbeståndet — jag höll på att säga slumbostäderna — utgör 22 procent, under det att medeltalet för riket är 13 procent. Mot den bakgrunden har vi från norrköpingshåll gjort energiska uppvaktningar för att få en extrakvot på 300 lägenheter till sanering, och jag tror, herr statsråd, att om vi till att börja med åtminstone kunde få den extrakvoten så skulle mycket vara vunnet och några av de värsta problemen vara ur världen. : Men detta förringar ju inte på något sätt värdet av de andra åtgärder som i dagens utsatta läge måste tillgripas för att snabbt hjälpa dem som just nu är hårt drabbade. Jag hoppas verkligen att. jag skall kunna vara lika tacksam mot statsrådet Johansson när vi får reda på Kungl. Maj:ts beslut, som jag i dag kan vara över det svar som har lämnats.

Herr talman! I det interpellationssvar som statsrådet Johansson lämnat säger han att det framför allt är strukturförändringarna inom «näringslivet som fått ogynnsamma återverkningar inom norrköpingsområdet. Vi har under lång tid haft en ogynnsam utveckling, framför allt beroende på det förändrade läget för textilindustrin. Men under 1966—1967 har vi hela tiden haft ganska höga arbetslöshetssiffror. Norrköpings stad har vid vissa tillfällen redovisat hälften av hela arbetslösheten i länet. Detta förhållande har både länsmyndigheterna och de lokala myndigheterna under lång tid riktat arbetsmarknadsstyrelsens och regeringens uppmärksamhet på. De kommunala myndigheterna har också uppvaktats i dessa frågor ett flertal gånger, som herr Söderström nämnde, och de uppvaktningarna har också givit resultat. Men det är framför allt textilindustrin och den äldre arbetskraften där som fått vidkännas betydande svårigheter. I slutet av förra året framställde jag en interpellation till statsrådet Johansson, i vilken jag fäste uppmärksamheten på den äldre arbetskraftens situation. Jag gjorde det efter den utredning som verkställts av textilarbetareförbundet. Ett flertal av de åtgärder som vidtagits av arbetsmarknadsmyndigheterna har också gällt den äldre arbetskraften, men detta räcker inte. Därför hälsar vi arbetsmarknadsstyrelsens beslut att tillstyrka lokaliseringsärendet i norrköpingsområdet med stor tillfredsställelse. Av statsrådets svar framgår också att regeringen skall pröva alla realistiska projekt positivt. Detta är glädjande. Och det skulle glädja oss ännu mer om detta uttalande nu inte blir bortglömt i den stora diskussionen rörande alla andra orter. De förändringar som skett i Norrköping har nämligen medfört att vi har kommit i ett mycket utsatt läge. Med förenade krafter, och om de kommunala myndigheterna får fortsätta med sitt arbete i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen, tror jag dock att vi, om vi får stöd i våra strävanden, skall kunna få ett bättre sysselsättningsläge både i länet och i norrköpingsområdet, där besvärligheterna har varit mycket stora. Men jag kan inte förstå, och jag vill uttala detta i dag, att när arbetsmarknadsstyrelsen beslutade i detta ärende för snart fjorton dagar sedan reserverade sig arbetsgivarrepresentanten i styrelsen. Jag vill inte tolka detta så att arbetsgivarna hyser motvilja mot Norrköping, men det är ändå gott att veta att vi kan lita mer på de fackliga representanterna, på tjänstemännen i arbetsmarknadsstyrelsen och på regeringen än vad vi i detta fall kunde göra på arbetsgivarnas representant i arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Jag har självfallet ingen annan uppfattning än de andra talare som från denna talarstol har deklarerat sina uppfattningar. Även statsrådet tycker jag har betraktat denna fråga på samma sätt som all annan arbetslöshet ute i landet. Jag begärde emellertid ordet när herr Rimås tog upp frågan om skogsnäringen och sade att det där finns vissa problem. Han nämnde särskilt södra Östergötland och åberopade i sammanhanget ett uttalande av en ombudsman. Det är alldeles riktigt, herr Rimås, att skogsarbeiarna har besvärligheter att brottas med där — liksom jag gissar att de har även på andra områden. Men det beror ju, herr Rimås, på att skogsägarna i dag säger till sina medlemmar: Ta inte ut något virke ur skogen förrän vi träffat överenskommelse om priserna. Och herr Rimås borde ha upptäckt att en sågverksägare — också i södra delen av länet — sagt att skogsägarnas påstående att de inte får tillräckligt betalt för virket inte håller streck. Den nyssnämnde sågverksägaren var för sin del beredd att anställa ytterligare personal för att utvidga verk samheten. — Allt detta är tidningsuppgifter, men eftersom herr Rimås trodde på den ena uppgiften måste han väl tro även på den andra. Läget för skogsägarna i vissa områden kan bli ganska besvärligt, herr Rimås. Vi får ju hoppas att den konjunktursvacka, som vi för närvarande befinner oss i och som inte gäller bara skogen utan även andra näringsgrenar, är tillfällig. Då kan situationen för skogsägarna bli den att arbetskraften inte står till buds den dag den behövs — och detta på grund av att skogsägarna inte kunnat ge arbetarna sysselsättning under lågkonjunkturen. Herr Rimås har säkerligen läst också dagens nummer av den tidning han åberopade. Då har herr Rimås kunnat inhämta att en ombudsman — jag gissar att det är samma ombudsman som det tidigare gällde — varit i södra Östergötland och sagt att skogsbruket där behöver bli föremål för omfattande skogsvårdande åtgärder. Det finns all anledning att uppmärksamma det uttalandet just i dessa tider. Och till skogsägarnas heder skall sägas att de också framhållit att det i den rådande situationen är viktigt att vidtaga skogsvårdande åtgärder för att hålla arbetskraften kvar i sysselsättning. Jag ser att herr Eliasson i Sundborn nu kommit in i kammaren, och jag förmodar att han avser att ställa regeringen inför ytterligare ett problem. Men herr Eliasson i Sundborn går ju med vissa mellanrum upp i talarstolen och säger: Detta är en åtgärd som centerpartiet tagit initiativ till.

En sådan medverkan av herr Eliasson i Sundborn tror jag skulle vara värdefull. Jag har velat anföra detta, herr talman, därför att jag anser att de frågor herr Rimås tagit upp är allvarliga. Jag antar att herr Rimås delar min uppfattning att situationen kan bli den som jag angav, nämligen att skogsarbetarna inte finns att tillgå när skogsägarna beiöver dem och att orsaken kan visa sig vara att åtgärder för att sysselsätta skogsarbetarna under lågkonjunkturen — motsvarande de åtgärder som genomförts på vissa andra områden — inte vidtagits.
Herr talman! Denna debatt tycks bli i högsta grad östgötsk — och församlingen är just nu så sammansatt att jag inte vet hur det skulle gå vid en omröstning, framför allt om herr talmannen utnyttjade sin rätt att deltaga. Herr Persson i Skänninge utmanade ju en och annan, bl.a. herr Eliasson i Sundborn, som inte torde vara sen att antaga utmaningen. Jag vill emellertid undanröja det eventuella missförståndet att herr Eliasson i Sundborn skulle vara något speciellt problembarn för regeringen. Jag skall för min del inte lägga mig i en eventuell träta melian herr Persson i Skänninge och herr Eliasson i Sundborn. Låt mig framhålla att vi haft anledning observera de frågor som gäller det östgötska skogsbruket. Södra Sveriges skogsägareförening begärde ju ett lokaliseringsstöd för att till Kisa förlägga ett större sågverk, och efter ingående undersökningar beviljade vi ett icke obetydligt lån härför. Självfallet kommer detta på längre sikt att vara av stor betydelse för skogsbruket i Östergötland. För herr Rimås vill jag påpeka att vi vidtar åtgärder även när det gäller bostadsbyggandet inom skilda områden, också i Östergötland. Enligt vad jag vet gick en del av den extrakvot som beslutades till Östergötland, bl.a. till Norr köping. Då det gäller de oprioriterade företagen ger vi nu rikligt med dispenser. Vi vill emellertid inte ha för stora projekt, som kommer att kräva arbetskraft och materiel också sommartid, utan det skall vara sådana projekt som kan beräknas pågå under fyra till fem månader och ge vintersysselsättning. Jag tror att det är angeläget för att söka undvika en överefterfrågan under våren och sommaren. Det är emellertid frågor som får prövas. Länsarbetsnämnderna får föra fram dem till arbetsmarknadsstyrelsen, och Kungl. Maj:ts kansli får ta slutgiltig ställning till dem. I norrköpingsregionen, där besvärligheterna enligt vår mening nu ter sig som störst, har näringslivet haft en ensidig sammansättning, vilket herr Johansson i Norrköping har framhållit. Det är klart att det tar sin tid innan själva omställningen blir klar, men jag kan inte finna annat än att norrköpingsregionen bör ha mycket goda förutsättningar såväl kommunikationsmässigt som servicemässigt och med tanke på att arbetskraft finns. När vi kommer ur det bottenläge som vår konjunktur nu har uppvisat och på nytt får intresse för ökade investeringar och för lokaliseringar av företag skall det vara möjligt att också intressera företag för en lokalisering till norrköpingsregionen. Avsikten med det beslut som arbetsmarknadsstyrelsen har fattat, och mot vilket regeringen inte har någon erinran, är att man skall aktivisera sin verksamhet och gå ut till företagen och säga att de vid en lokalisering till Norrköping kan påräkna lokaliseringsstöd. Med också dessa möjligheter tror jag att utsikterna ter sig gynnsamma.

Herr talman! Det förefaller mig som om herr Persson i Skänninge på något sätt lider brist på synpunkter på hur problemen för näringslivet i hans eget län skall lösas, när han kräver att jag skall ta ställning till vissa företags eller organisationers uppmaningar och dispositioner, särskilt i områden där jag inte alls har någon inblick i förhållandena. Jag förmodar att herr Persson i Skänninge inte är beredd att ta personligt ansvar för om domänverket begränsar avverkningarna någonstans. Jag kan väl inte heller ta något personligt ansvar för dispositionerna hos företag som jag inte tillhör, eller hur? Det enda jag känner till är att skogsägarorganisationerna centralt har uppmanat till återhållsamhet med avverkningarna. Om herr Persson i Skänninge vet någonting om situationen på detta område, har han reda på att det försiggår en lageravveckling av betydande mått inom skogsindustrin. Det finns också andra omständigheter bakom att den köpande skogsindustrin har sagt till skogsägarorganisationerna att de får räkna med väsentligt lägre avverkningar i vinter. Det är detta som ligger bakom hela denna historia. Jag har väl ingen som helst anledning att sedan uttala mig om vare sig domänverkets eller andra företags dispositioner.

Herr talman! Jag vill först säga till statsrådet att jag inte tror att regeringen betraktar herr Eliasson i Sundborn som ett problembarn. Eftersom jag vet att herr Eliasson ämnar ställa en interpellation gissar jag emellertid att regeringen får ett problem att tänka på. Jag vill naturligtvis inte lasta några bördor på herr Eliassons i Sundborn skuldror för Östergötlands vidkommande. Om herr Eliasson uppfattade vad jag sade på det sättet beklagar jag det.

Sysselsättningen i Östergötland, sedd som ett isolerat förhållande, tror jag att vi kan klara tämligen hyfsat utan att herr Eliasson behöver tyngas med de prablemen.
Herr talman! Det vore värdefullt om herr Persson i Skänninge inte bara läste sådana uppmaningar utan också försökte förstå innehållet i dem. Där står nämligen »sälj inte virket innan priset är uppgjort mellan organisationerna och respektive köparpart». Det står inte att man skall upphöra med avverkningarna.
Herr talman! Vi skulle kanske kunna ta en kurs gemensamt i att läsa. Det står emellertid inte så som herr Eliasson säger utan det står »företag icke några avverkningar med mindre än att priserna har överenskommits».

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för en replik till herr Persson i Skänninge, men det är nu fullkomligt onödigt — jag har inte längre någon anledning att diskutera dessa frågor med honom. Om man vill skjuta skulden för arbetslösheten bland skogsarbetarna på skogsägarna är detta väl ändå att göra problemet litet för enkelt. Herr Eliasson i Sundborn har redan svarat på dessa påståenden och förklarat vilken verkan lageravveckling m.m. har. Kvar står det faktum att om det är efterfrågan på en vara går det också att leverera den. Just nu är det ingen efterfrågan, därför uppstår det arbetslöshet. Till statsrådet Johansson vill jag säga att det naturligtvis är riktigt att igångsättning av lämpliga byggobjekt skall vara av korttidskaraktär för att inte in kräkta på ett kommande sommarhalvårs Övriga projekteringar. Det är emellertid mycket svårt att klara den balanseringen. Det krävs därför extra uppmärksamhet av de parter som har att sköta detta arbete.

Herr talman! Jag har naturligtvis inte heller lagt ansvaret på ombudsmannen — jag endast åberopade vad han hade sagt för att belysa den arbetslöshetssituation som råder inom ett litet område i en del av Östergötlands skogsbygder. Detta faktum står kvar hur man än vänder på problemet.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat om jag är beredd att medverka till att de arbetskraftsresurser, som friställs genom den bekymmersamma sysselsättningssituationen, utnyttjas för upprustning av vägar som enligt nu aktuella planer ej väntas bli förbättrade eiler ombyggda. Vägbyggande och förbättringsarbeten på vägnätet är viktiga former av beredskapsarbeten. Detta har, särskilt för den norra delen av landet, inneburit betydande tillskott till vägnätets upprustning utöver de ordinarie vägbyggnadsanslagen: Under förra budgetåret utfördes vägarbeten med beredskapsmedel till-en total kostnad av över 270 miljoner kronor. För innevarande budgetår har beslut fattats t.o.m. oktober månad om sådana vägarbeten för en beräknad kostnad av drygt 290 miljoner kronor: En utökning av beredskapsarbetena skall äga rum under vintern. Regeringen kommer att lägga fram förslag om en höjning med 160 miljoner kronor av anslagen till beredskapsarbeten. Förra vintern sysselsattes 13 000 man i beredskapsarbeten, i år väntas det bli 25 000. Någon markant ökning av vägbyggen som beredskapsarbeten avses emellertid inte ske. Det har sedan länge varit en strävan att försöka differentiera formerna för beredskapsarbetena och komma ifrån den tidigare starka inriktningen på just vägarbeten. Det har under senare år varit möjligt att få fram ett rikare register av objekt för beredskapsarbeten. Detta gör det möjligt att bättre anpassa arbetenas art till den tillgängliga arbetskraftens förutsättningar. Det ger vidare en lägre dagsverkskostnad, vilket 1 sin tur medför förutsättningar att ge fler människor sysselsättning. Denna inriktning av beredskapsarbetena grundar sig på de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som beslutades vid 1966 års riksdag. I dessa riktlinjer framhölls också att de vägarbeten som skall komma i fråga måste vara angelägna, och det har varit en riktpunkt vid val av arbeten på allmänna vägar att välja endast sådana projekt som ingår i gällande flerårsplaner. En ökning av vägarbetena utanför dessa planer skulle också innebära en snedvridning av vägbyggandet mellan olika delar av landet.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Med tillfredsställelse noterar jag att åtgärder har vidtagits i det prekära arbetsmarknadsläget och att en höjning kommer att föreslås av anslaget till beredskapsarbeten. Frågan är dock om denna höjning är tillräcklig. Den allra senaste tidens utveckling, bl.a. Englands och andra länders devalvering, kan befaras medföra ökade svårigheter för den redan nu hårt drabbade skogsnäringen. Detta kan leda till ökade sysselsättningsproblem för ifrågavarande arbetskraft. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till tidningsartiklar i dagspressen i dag, av vilka framgår att arbetslösheten i de sju skogslänen ökat med 25 procent under november. Det anges att säsongarbetarna drabbas särskilt hårt. Flertalet av dessa är småjordbrukare och byggnadsarbetare under övriga delar av året. Jag kan tillägga att även mitt eget hemlän, Jämtland, uppvisar en dyster siffra. Det noteras där i dag 930 arbetslösa mot 588 i oktober månad, således en ökning med 60 procent sedan föregående månad. Jag är medveten om att strävandena att differentiera formerna för beredskapsarbetena generellt sett kan vara riktiga. Det är dock viktigt att ta hänsyn till vilka arbeten som är till gagn för den bygd och de människor det är fråga om. För exempelvis Norrlands in land är det av flera skäl mycket angeläget med en upprustning av vägarna. Ett av skälen är att anslagen till vägunderhåll efter två snörika vintrar i stort sett har förbrukats och att mera pengar måste till. På grund av konkurrenssituationen har skogsindustrin varit tvungen att rationalisera sina transporter och har lagt ned flottningen i vissa älvar. Transporterna måste i stället genomföras på väg, vilket ställer stora krav på en god vägstandard. En upprustning av ifrågavarande vägar är således mycket angelägen för skogsnäringen. En i vägverkets anslagsframställning i maj i år ingående upprättad karta över vägar upplåtna för 10 tons axeltryck och 16 tons boggietryck utvisar i alldeles särskilt hög grad, hur splittrat det tunga vägnätet är i Norrland och framför allt i dess inland. På grund härav kan skogstransporterna långt ifrån alltid följa de lönsammaste vägsträckorna och i övrigt ombesörjas på lönsammaste sätt. Om man från statsmakternas sida är beredd att satsa mer på vägbyggande och förbättringsarbeten inom denna del av landet, så betyder det att skogsindustrins konkurrenskraft säkras. De som sysselsätts i beredskapsarbetena är i betydande utsträckning skogsarbetare, när konjunkturerna är mera normala. Dessa arbetstagare skulle således kunna medverka i en basinvestering, som ger dem ökad trygghet i deras ordinarie yrken. Till detta kan läggas att den alternativa sysselsättning, som kan erbjudas, oftast är röjningsarbeten. Dessa arbeten är nog så viktiga för skogsnäringen men är omöjliga att utföra när snön kommit. Då uppstår en onormalt hög fördyring av dessa arbeten — enligt vårt lokala arbetsmarknadsverk en fördyring på mellan 300 och 400 procent — under det att vägarbeten hindras avsevärt mindre av snö. Det kan dessutom nämnas att det finns möjlighet att lägga upp förbättringsarbeten på vägar så, att de som sysselsätts kan bo hemma. Detta innebär självfallet förutom andra fördelar också minskade kostnader. I sitt svar säger inrikesministern, att det varit en riktpunkt vid val av arbeten på allmänna vägar att välja endast sådana projekt som ingår i gällande flerårsplaner. Vidare säges att en öÖkning av vägarbetena utanför dessa planer skulle innebära en snedvridning. Till detta vill jag säga, att vad jag i första hand avsett är de interna planerna för varje län beträffande underhåll och upprustning. Vägmyndigheterna i respektive län bör få möjlighet att utöka dessa planer genom att arbetsmarknadsmedel ställs till förfogande. Som jag tidigare har framhållit har de ordinarie underhållsanslagen i stort sett förbrukats på grund av bl.a. snörika vintrar. En förstärkning av ifrågavarande vägar är nödvändig, dels för att skaffa de arbetslösa sysselsättning och dels för att skapa förutsättningar för en expansion inom skogsindustrin och näringslivet över huvud taget. Eftersom inrikesministern nämner ordet »snedvridning» av vägbyggandet inom landet, så vill jag gärna säga att denna snedvridning redan har skett. I den del av landet som jag representerar är vägstandarden synnerligen eftersatt. Det framgår tydligt av vägverkets sammanställningar. Jag tar uppgifterna från mitt eget län, där 69 procent av genomgående länsvägar, som utgör 20 procent av länets hela vägnät, är av icke godtagbar standard. Det är den näst högsta siffran i landet. För övriga länsvägar, som är 65 procent av länets hela vägnät, har 72 procent en icke godtagbar standard. Det är den högsta siffran i landet. Snedvridningen är således redan ett faktum, men genom arbetsmarknadsverket finns nu ett bra tillfälle att rätta till något av dessa missförhållan vägar den. Det bör vara en bättre affär för samhället att låta de människor som det är fråga om bo kvar hemma och bygga vägar till gagn för näringslivet på sin hemort, och därmed för sin framtida försörjning, än att sända dem till andra delar av landet. Jag hoppas verkligen att statsrådet är beredd att medverka till att vägarbeten i detta sammanhang ges en högre prioritet.
Herr tålman! Det har redan sagts rätt mycket om sysslolöshet här i kammaren under eftermiddagen, men jag vill gärna understryka de synpunkter som herr Larsson i Norderön har framfört. Sysselsättningsläget i skogslänen är ju allvarligt, och eftersom det län jag representeraår hör till dem, där skogsnäringen utgör en av basnäringarna, så är sysselsättningsläget även där ganska mörkt. I mitt hemlän har vi långa transportleder till kustindustrierna, och det gör att rotnettot, som har varit nästan obefintligt förut, nu kommer att bli ännu hårdare pressat. I de flesta fall kommer det att bli nollzoner, och då förstår vem som helst att det blir dåligt med avverkningarna. Dessutom har industrin aviserat mycket mindre behov av virke i år än tidigare. Alla som har följt diskussionen om skogsindustrin och skogsnäringarna vet också, att det talas om ett alldeles för högt kostnadsläge. Kostnaderna måste sålunda pressas på olika sätt, och man har kommit fram till att transporterna och avverkningarna måste rationaliseras. I en rationalisering av transporterna ingår förbättring av vägarna som ett alldeles avgörande moment. även om järnvägstransporter kan förekomma i viss omfattning, måste det ju finnas goda vägar fram till lastplatserna. I den mån man gör ett avsteg från den arbetsmarknadspolitiska principen och satsar mer på vägar i vissa regioner än man gör i andra, är detta en klok insats, ty då underlättar man ju skogsnäringens möjligheter på sikt inom det området genom att det skapas möjligheter för rationellare transporter. På så vis förebygger man en ytterligare nedgång i sysselsättningen som annars kan uppstå i en kommande svår situation. Jag tror att man måste se på vägbyggnadsproblemen i Norrlands inland på ett annat sätt än i riket i övrigt, ty transporterna för skogen har en avgörande betydelse på många håll i Norrland, och en rationalisering av dem kommer att få en höjande effekt för all verksamhet inom området. Såvitt jag kan förstå, kan man därför tillåta sig en annan syn på dessa frågor när det gäller Norrland än den man anlägger när man bedömer frågan om beredskapsarbeten i landet i övrigt.

Herr talman! Jag kan i mycket stor utsträckning instämma i vad föregående talare har sagt. Problemen är enahanda också inom stora delar av Gävleborgs län. När nu arbetsmarknadsläget ger anledning till särskilda sysselsättningsfrämjande åtgärder, är det angeläget att den utökning av beredskapsarbetena, som skall äga rum, sätts in på ett sådant sätt att den blir till verkligt gagn för de områden det gäller. Inrikesministern har sagt att det har funnits en strävan att försöka differentiera formerna för beredskapsarbetena och komma ifrån den ensidiga inriktning på vägarbeten, som tidigare varit för handen. Jag vill icke frånkänna dessa synpunkters berättigande, men jag är samtidigt angelägen om att understryka vad herrar Larsson i Norderön och Jönsson har sagt. För områdena i norr är det oerhört angeläget, att all möjlig kraft sätts in på en förbättring av vägförhållandena. Den del av Gävleborgs län som jag kommer ifrån inrymmer ett stort skogsområde, och där finns behov av ett mycket omfattande transportsystem för skogsprodukter. Emellertid finns det ännu i denna dag inte någon som helst fullgod' utfartsväg från detta stora och viktiga område. När man nu måste satsa pengar på beredskapsarbeten, måste det ju vara angeläget att man utnyttjar dem för att förbättra vägsituationen. Det anser jag vara en utomordentligt viktig förutsättning för att man skall kunna driva en aktiv lokaliseringspolitik och en sysselsättningsfrämjande politik över huvud taget. Därför bör man nog tänka två gånger, innan man för bort dessa möjligheter till förbättring av vägarna ur bilden. Det kanske inte heller har gjorts, men jag menar, att man nog bör lägga större vikt vid de här förbättringsåtgärderna än man tycks göra — av interpellationssvaret att döma.

För vårt vidkommande är förhållandet nämligen det, att man vid den stora nedprutningen i den senaste flerårsplanen förde bort mycket angelägna vägprojekt inom det område, som jag nyss talade om. När man nu har möjligheter att lägga mer pengar på den sidan, borde det alltså vara möjligt att ta in någon del av de här angelägna projekten och inte inskränka åtgärden till att endast avse sådana projekt som finns inom gällande flerårsplaner. Man borde här få möjlighet att laga efter läglighet; att välja sådana projekt som är särskilt viktiga och angelägna — oavsett om de finns med i planen eller inte.
Herr talman! Det förefaller som om de ärade talarna hade den uppfattningen, att det nu är julafton, att pengarna nu strömmar till och att det egentligen bara är fråga om var man skall använda alla de pengar som står till förfogande! Jag måste ta er ur den villfarelsen. Vi använder mycket pengar nu, men : det gör vi därför att besvärligheterna är stora, därför att vi har en hög arbetslöshet och att det gäller att ge hjälp till så många som möjligt. Det är just ur synpunkten att koda ge värdefull hjälp till så många som möjligt, som vi har kommit fram till att man får välja arbeten som ger mer av sysselsättning. Det ligger inget fel i att vi på vägbyggnadsområdet har fått en utveckling, där de tekniska hjälpmedlen, de stora maskinerna m.m. nu kommer till användning i en utsträckning som vi för tio år sedan knappast kunde ana. Men det betyder också, att dagskostnaden för varje person som är sysselsatt i vägarbete blir hög, ända upp till 900 kronor per man och dag. De 900 kronorna kan man också använda för att låta äldre arbetskraft exempelvis utföra skogsvårdande arbeten, kulturarbeten eller andra i och för sig värdefulla uppgifter, där dagskostnaden kanske ligger vid 70 eller 100 kronor. Låt oss säga att det blir nio personer, som på det sättet kan beredas ett stöd, i stället för en. Nu får man ju inte hela tiden vara så krass, men jag vill ändå ha fört in denna synpunkt i diskussionen, ty vi kan inte bortse från den. Jag vill också tillägga, att alla arbeten naturligtvis inte kostar 900 kronor per man och dag, utan skalan går upp ifrån det kostnadsläget och ned till kanske vägar 200 kronor per man och dag för vissa skogsbilvägar. Men de stora vägarna, de som verkligen skall byggas för att bära tunga transporter, blir dyra. Vi vill emellertid inte bortse från att en del arbeten har lokaliseringspolitisk betydelse och en strategisk betydelse med hänsyn till skogstransporterna och därmed för industrisysselsättningen. Men det är inte bara i Norrland dessa problem möter — jag har inte kommit någonstans i landet denna vinter utan att man fört fram önskemål om mer vägar.

Man behöver bara se på Stockholms omgivningar för att få klart för sig att det krävs åtskilliga miljoner, för att inte säga miljarder, om vi skall kunna klara vårt näringslivs transportproblem på ett tillfredsställande sätt. Men som sagt var, i den mån det är möjligt och lämpligt att använda beredskapsmedel för vägbyggen är ingen landsdel utesluten. Blir det ökade svårigheter och vi måste söka oss fram fill ytterligare objekt, så vet vi att vägarbetena står till förfogande. Emellertid får vi då också ta konsekvenserna av de relativt höga kostnader som detta för med sig. Vägplanerna innebär ju ändå en form av prioritering, en vägning av vad som får anses viktigast, och det är länsmyndigheterna som verkställer denna planering och gradering. Därför har jag gärna velat säga att man inte skall gå ifrån den graderingen; sedan kan det tänkas att man behöver plocka fram mindre objekt till en lägre kostnad och att man kan gå utanför planen eller längre ned på listan, därför att de längst upp stående projekten med högsta angelägenhetsgrad är så kostsamma. Sådana frågor undersöker man. också i detta sammanhang.
Herr talman! Statsrådet trodde visst det var julafton, men stämningen är ju inte precis sådan. Det är möjligt att han fick det intrycket, men jag vill betona vad jag sade: principen i det stora hela är kanske riktig, dock måste man beakta att vårt län har speciella förhållanden. Detta måste jag än en gång understryka. Vi har inte ett väl differentierat näringsliv, som på annat sätt kan lösa dessa sysselsättningsproblem, något som man har på många andra håll i landet: Dessutom har skogen och därmed skogstransporterna och vägarna en avgörande betydelse — skögen är en av hörnpelarna i vårt näringsliv. Då hela skogsnäringens existens på sikt är hotad, något som många experter har utvecklat i den pågående allmänna debatten, är detta en mycket viktig fråga; och då borde man utnyttja läget för att göra denna produktiva investering.

Herr talman! Frågeställningen var väl inte närmast föranledd av att jag vill få till stånd någon julklappsutdelning! Meningen var i stället att få en fördelning av de medel som är avsatta för ändamålet. Vårt lokala arbetsmarknadsverk säger sig inte ha så många andra alternativ än just dessa vägförbättringar att ta till. Skogsröjningarna i all ära, men som jag sade tidigare: de fördyras mycket så snart det blir ett par decimeter snö. Det är då ingenting att fortsätta med. Vägarbetena däremot kan förläggas på det sättet att vederbörande arbetare får bo hemma, och de drar i regel inte högre dagsverkskostnad än vad fördyrade röjningsarbeten skulle göra. Frågan är således, vad man skall få göra när det inte finns möjligheter att differentiera mer än så här. För byggande av vattenoch avloppsanläggningar är resurserna inom länet i det närmaste uttömda. Det finns bara här nämnda arbeten att ta till. Därför tyckte jag det var nedslående när inrikesministern sade, att det inte får ske någon högre prioritering av vägbyggnader i det uppgjorda programmet. Jag vill nu uttala den förhoppningen, att inrikesministern omprövar den delen av sitt svar och förklarar sig villig att medverka. Jag försäkrar att inrikesministern i annat fall kommer att få ta emot en hel del uppvaktningar från våra trakter. Människorna där är i stort behov av förbättring av Ssådana vägar, som under lång tid försummats och som inte blivit utbyggda och fått det underhåll som varit nödvändigt. Vid de uppvaktningarna kommer inrikesministern om inte förr att få del av många synpunkter från ortsbefolkningen.

Herr talman! Jag är tacksam för den modifiering som inrikesministern gjorde nyss när han sade att mindre vägbyggnader kan komma i fråga, även om de ligger utanför planen. Men jag skulle önska att inrikesministern gick något längre, och jag tycker att han också bör kunna ta hänsyn till var den arbetskraft, som saknar arbete, är bosatt. Om ett område är alldeles särskilt drabbat av sysselsättningssvårigheter, så bör man kunna sätta i gång ett vägbygge där, även om arbetsprojektet råkar ligga utanför planen. Många projekt kan ju trängas om utrymmet, och något av dem kan ju, om inte direkt av en tillfällighet men utan att därför vara mindre angeläget, ha råkat komma vid si dan om planen. Det borde vara möjligt, menar jag, att sätta i gång ett sådant projekt, även om det ligger utanför planen, om man därigenom kan bereda arbetskraften sysselsättning inom ett rimligt reseavstånd.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting emot att vägbyggen igångsättes för att skapa sysselsättningstillfällen. Men den som förordar skogsbilvägar skall komma ihåg, att det måste till en noggrann planering innan de arbetena kan komma i gång. Man kan inte få skogsbilvägar »på stubben», alltså på bara ett par, tre veckor eller en månad. Jag vet att skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län tidigare haft så att säga ett förskott i planeringen och därigenom har man fått överta arbeten från andra län, och jag vill fråga den ärade talaren från Gävleborgs län om man har gjort en sådan planering, att man redan nu kan sätta i gång de arbeten han talade om? Kanske nämnde han det i den delen av sitt anförande då jag inte var närvarande i kammaren. För en tid sedan framställde jag en fråga angående sysselsättningen som rörde det område vi nu diskuterar, och den gav stark genklang och gjorde att vi sedan kunde sätta i gång bl.a. röjningsarbeten i mycket större omfattning än tidigare. Jag kan nämna att inom mitt skogsvårdsdistrikt har vi nu tredubblat antalet röjningslag. Min fråga hade sålunda stor effekt, främst tack vare generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen, som lovade att sätta till alla klutar för att skapa sysselsättningsmöjligheter. Även regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen tror jag ser med mycket stort allvar på dessa frågor. Jag vill emellertid än en gång framhålla, att om man skall skapa sysselsättningstillfällen genom att bygga skogsbilvägar, så måste det till en omfattande planering. Då är det möjligt att skapa sysselsättning, i annat fall går det inte att sätta i gång de arbetena under vintermånaderna.

Herr talman! Statsutskottets majoritet har inte delat den uppfattning som motionärerna har, att tiden för en omprövning av skolinträdesåldern nu är inne. "Utskottet skriver att det framför allt behövs mera vetenskaplig forskning. Jag skall strax återkomma till den frågan. Vi reservanter till statsutskottets förevarande utlåtande anser emellertid att inte minst den snabba samhällsutvecklingen har medfört att barnen nu, under 1960-talet, befinner sig i en helt annan situation än de barn som levde i början på detta århundrade. I motionen har framhållits att våra dagars sexåring har stora möjligheter att nå snabbare mognad och att få en rikare erfarenhetsvärld än barnen ett halvt sekel tidigare tack vare moderna kommunikationer och våra massmedia. Vi har därför hävdat att mycket talar för en tidigare skolstart. Detta har också många fördelar från social, medicinsk och psykologisk synpunkt, och det finns även en föräldraopinion för den saken. Det problem som motionärerna tagit upp och som vi anser vara mycket väsentligt i dagens skolsituation framstår inte minst vid en internationell jämförelse som mycket betydelsefullt. Jag menar också att flera övertygande skäl bestämt talar för att den utredning vi begärt angående en omprövning av skolinträdesåldern kommer till stånd omedelbart. Detta utredningskrav motiverar också intensifierad forskning rörande den psykiska utvecklingen hos förskolebarn och barn i de lägre skolåldrarna i syfte att vinna kunskap om bl.a. huruvida småbarnspedagogiken kan förbättras. Stor enighet råder om skolans positiva betydelse för barnens sociala fostran. Likaså tycks barn med förskola klara första skolåret bättre än andra barn. Redan nu förekommer det i en del andra länder att sexåringar undervisas i delar av det lärostoff som ingår i grundskolans årskurs 1. En sänkning av skolinträdesåldern genom inrättandet av en allmän och utbyggd förskola tycks ligga i linje med den åsikt som 1957 års skolberedning anförde på denna punkt. En utredning om förutsättningarna för sänkt skolinträdesålder bör därför enligt vår me ning göras, men jag vill understryka att en eventuell utredning förutsättningslöst bör pröva frågan om skolpliktstidens längd och undersöka i vad mån begreppet skolmognad behöver modifieras. Till utskottsutlåtandet och reservationen är fogat ett yttrande av skolöverstyrelsen av den 9 juni i år, ett ganska omfattande opus, där skolöverstyrelsen påpekar vad som tidigare anförts inom detta problemkomplex. Jag vill bara som hastigast antyda att 1940 års skolutredning uppmärksammade behovet av att vid uppgörande av framtidsprogram för skolan ta större hänsyn till den s.k. förskoleåldern. Också 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården var sysselsatt med utredning av detta ärende. Beträffande anknytningen till den obligatoriska skolan ansåg denna kommitté att starka skäl talade för att barnstugorna, inkluderande både förskolor och daghem, skulle sortera under skolmyndigheterna. 1946 års skolkommission hänvisade till den sistnämnda utredningen och ägnade frågan en viss uppmärksamhet. Kommissionen uttalade att en utbyggnad av förskoleinstitutionerna ligger i linje med kommissionens planläggning för skolväsendet. Det hette i dess betänkande bl.a. att ett närmare pedagogiskt samarbete mellan förskola och de egentliga skolstadierna måste uppmuntras. Skolöverstyrelsen har i samband med denna frågas tidigare behandling framhållit att grunden för samarbetet bör läggas genom en sammankoppling av föroch småskollärarutbildningen. Frågan togs vidare upp i grundskolebetänkandet 1961, där man förde fram tanken om ett tidigt omhändertagande av barnen och uttalade att vi säkerligen inte kommer från att förr eller senare allvarligt överväga inrättandet av förskoleklasser eller att låta barnen börja skolan redan i sexårsåldern. Man ansåg det vara en viktig upp gift att bygga ut förskoleväsendet med syfte att så småningom införliva det med det allmänna skolväsendet. Ett fiertal remissinstanser förordade också att förskolan skulle införlivas i det obligatoriska skolväsendet, varvid förskolorna skulle lyda under skolstyrelserna och skolöverstyrelsen. Utskottsmajoriteten har nu hänvisat till att den vetenskapliga forskningen om den psykiska utvecklingen hos förskolebarnen och barn i de lägre skolåldrarna ännu långt ifrån hunnit ge tillräckligt underlag för en bedömning av frågan. Jag har då frågat mig varför man i våras avvisade en av mig väckt motion, II:116, där just denna fråga togs upp. I motionen upptogs spörsmålet om den utvecklingspsykologiska forskningen till närmare skärskådande och föreslogs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa om utredning om inrättande under det närmaste budgetåret av en professur i utvecklingspsykologi, särskilt förskoleålderns psykologi och pedagogik. Jag vill i detta sammanhang poängtera att den utvecklingspsykologiska forskningen särskilt rörande förskoleålderns psykologi och pedagogik är ett forskningsfält, som i vårt land är starkt försummat. Därför menar jag att kraftiga åtgärder nu behöver vidtagas på detta område inte minst mot bakgrund av den utbyggda daghemsverksamheten och de tidigare barnaårens avgörande betydelse för individens fortsatta utveckling. Jag kan nämna att det vid karolinska institutet för närvarande pågår en s.k. längdsnittsstudie, som börjar med mödraintervjuer under graviditeten och som sedan följer barnets utveckling genom uppväxtåren. Denna studie, som ekonomiskt stöds dels av Centre International de PEnfance i Paris, dels av medicinalstyrelsen, sysslar för närvarande just med barn i skolåldern. Den enda institution i övrigt här i landet som kontinuerligt ägnar sig åt detta forsknings fält tillkom år 1957 vid det barnpsykologiska forskningslaboratoriet, som då var förlagt till Stockholms universitet. 1964 överfördes detta till lärarhögskolans i Stockholm pedagogisk-psykologiska institution. Samtidigt inrättades där en laboratur i utvecklingspsykologi, särskilt förskoleålderns psykologi och pedagogik. Det finns onekligen många objekt för utvecklingspsykologisk forskning, t.ex. barnstugorna, men det som nu är aktuellt för oss är utvecklingspsykologisk forskning rörande den obligatoriska förskolan. Från arbetsmarknadens parter liksom från andra håll har under senare tid allt oftare framförts förslag om att barntillsynen för sexåringar — ibland. också för femåringar — skulle ordnas genom att ett eller två obligatoriska förskoleår införs. Då tänker man sig en förskola som är knuten till grundskolan. Som ett annat motiv för en dylik anges ibland att om barnen börjar skolan tidigare än nu, så slutar de också skolan tidigare, och då förutsättes att samma kunskapsmått skall inhämtas trots elevernas lägre grad av psykofysisk utveckling och mognad. Likaså har i debatten framförts förslag om en sänkning av skolinträdesåldern till sex år. Alla dessa förslag motiverar en väsentlig ökning av forskningsinsatser som belyser utvecklingen under barndomen lika väl som pedagogiken inom förskolan respektive skolans lågstadium samt övergången från den förra till det senare. Forskningsproblemen på detta område är i tillämpliga delar identiska för förskola och lågstadium. Särskilt viktigt är att experimentellt utpröva ett pedagogiskt program avpassat för barn i här angivna åldrar — alltså att icke utgå från den nuvarande skolans krav på nybörjarna utan från barnens utvecklingsnivå. Tillämpningen kan sedan antagas bli förslag till förändringar av både förskolemetodiken och lågstadiets metodik i vidaste mening. Jag framförde redan i våras förslag om inrättande av en professur i utvecklingspsykologi. Om forskningen skall kunna främjas är det nödvändigt att akademiska lärostolar i ämnet utvecklingspsykologi inrättas. Därmed avser jag närmast ämnet utvecklingspsykologi, särskilt förskoleålderns psykologi och pedagogik. Till dessa bör forskningsinstitutioner med ett tillräckligt antal assistenter knytas samt försöksoch demonstrationsinstitutioner rymmande såväl daghem för barn upp till sju års ålder som förskolor, lekskolor, och fritidshem för skolbarn. Denna forskning bör enligt min mening anknytas till universiteten. I skolöverstyrelsens långa översikt har det nämnts att ifrågavarande motion väckts men att statsutskottet föreslagit riksdagen att motionen inte skulle föranleda någon utgärd. Nu har emellertid utskottets ledamöter betonat vikten av vetenskaplig forskning, och min fråga är då, om inte det förslag som jag framförde i våras nu verkligen blir aktuellt på allvar igen. »Enligt skolöverstyrelsens uppfattning bör samhället och dess skolmyndigheter i första hand satsa på en snabb utbyggnad av förskoleinstitutionen», får vi veta i skolöverstyrelsens yttrande av den 9 juni i år.

Jag anser det något förvånande att skolöverstyrelsen till slut inte finner skäl att förorda den utredning motionärerna påyrkar, eftersom hela det opus styrelsen har gett oss snarast talar till förmån för den utredning som vi reservanter har föreslagit. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen av herr Virgin m.fl. vid statsutskottets utlåtande nr 157.